Herr talman! Till Ingemar Eliasson vill jag säga att för mig är det viktigaste vad som sägs i proposition 1983/84:31. Det är högt i tak i vårt parti när vi diskuterar dessa frågor. Det tycks det däremot inte vara i folkpartiet. Gör ni i ert parti aldrig några omprövningar? Det viktigaste är således vad regeringen säger i propositionen. Vi litar faktiskt på kommunerna, Ann-Cathrine Haglund, vad gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Men vi litar kanske inte i lika stor utsträckning på företagen i detta fall. Vad innebär vinstsyfte? Jag tycker att det klart framgår av propositionen och i utskottsbetänkandet vilka regler som skall gälla för de daghem som drivs i vinstsyfte. Inga Lantz tyckte att vi i utskottsmajoriteten är luddiga när det gäller inställningen till frågan om vårdnadsersättning. Vi anser i utskottet att den familjeekonomiska beredning som tillsattes och skulle göra en samlad översyn av förslagen från de olika utredningar som har arbetat skall få bedöma också denna fråga. Vi menar att man inte skall föregripa det utredningsarbetet och redan nu slå fast att vårdnadsersättning inte skall på något sätt bli föremål för behandling här. Som jag har sagt tidigare kommer denna fråga att debatteras i kammaren även på onsdag. Det är viktigt att personalen får ett större inflytande. Men hela tiden skall man naturligtvis diskutera med utgångspunkt i barnets bästa. Kan man samtidigt få ett bättre resursutnyttjande är väl detta positivt, Inga Lantz. När det gäller vårdnadsersättning, Ulla Tillander, och över huvud taget utbyggnaden av barnomsorgen vill jag betona att de borgerliga partierna i sex år var ansvariga för dessa saker. Visserligen har detta framförts många gånger i kammaren, men det förtjänar att på nytt upprepas. Ni kunde inte komma överens i de borgerliga regeringarna om utformningen av en vårdnadsersättning. Inte heller i dag är ni överens om hur denna vårdnadsersättning skall utformas. De tre borgerliga partierna litar nu till att barnomsorgen skall byggas ut med hjälp av företagen. Jag vill slå fast att utbyggnaden av barnomsorgen är en kommunal angelägenhet, som är inskriven i socialtjänstlagen. Det är också en samhällets angelägenhet. Den kan inte göras till föremål för spekulation och ekonomisk vinning. Barnet måste stå i centrum, inte avkastningen på ett kapital.
Herr talman! Aina Westin frågade mig om det inte pågår någon omprövning inom folkpartiet. Jodå, det gör det. Aina Westin är välkommen att ta del i den diskussionen om hon vill. Hon frågade också om det inte finns någon fråga, där vi är oense. Det gör det säkert, även om jag inte just för tillfället kan komma på någon sådan. Om Aina Westin gör det, skall jag inte dra mig undan en diskussion om den frågan. Nu vill emellertid Aina Westin uppenbarligen dra sig undan debatten om en fråga, där man är oense inom socialdemokratin. Jag tycker att det är litet synd, för frågan är verkligen värd att diskutera. Innan man har diskuterat färdigt, är det ju dumt av socialdemokratin att binda sig. Det är bakgrunden till att jag tyckte att man kunde ta tillbaka denna proposition på samma sätt som man utan prestige uppenbarligen gjorde när det gällde änkepensioneringen. Beträffande sakfrågan tror jag att barnomsorg i enskild regi måste ha ett inslag av ideell verksamhet för att gå ihop. Jag tror att barnomsorg i företagsform kan bli bara en marginell företeelse. Varför inte våga ge den chansen. Med all den möjlighet till kontroll som kommunerna har kan ju de farhågor som här staplas på varandra undanröjas. Såvitt jag förstår bottnar det hela i att socialdemokrater och kommunister här i riksdagen misstror kommunerna och även de förtroendevalda i kommunerna när det gäller att värna om de kvalitetskrav som vi vill sätta upp. Men de som sitter i de kommunala instanserna är faktiskt precis lika kloka eller lika litet kloka som vi är här i riksdagen. Varför inte överlåta åt dem som har en skyldighet enligt lag och författning att tillhandahålla god barnomsorg att även granska om kvalitetskraven är uppfyllda och ge alla som klarar kraven rätt att driva daghem med statsbidragshjälp? Varför, Aina Westin, fortsätter ni att diskriminera också en form av barndaghem som ni ändå talar så vackert om, de ideellt drivna och föräldrakooperativen? Ni åker här snålskjuts på det frivilliga arbete som föräldrar och föreningsmänniskor av olika slag lägger ned. Kan ni inte åtminstone ta det steget att uppmuntra denna idealitet, i stället för att diskriminera den?
Herr talman! Aina Westin sade att socialdemokraterna litar på kommunerna, men inte på företagen. Jag tycker att det är ett ganska förskräckligt uttalande, att man inte litar på seriösa företag. Att ni litar på kommunerna är inte den här propositionen något bevis för. Den barnomsorg som skall drivas i företagsform skall godkännas av kommunerna. Innehåll, utformning och drift — allt detta — skall granskas av kommunen för att daghemmen skall tas med i barnomsorgsplanen, och att de kommer med i barnomsorgsplanen är ett villkor för att de skall få statsbidrag. Ni litar inte på att kommunerna kan bedöma detta. Ni litar inte på de förtroendevalda som i kommunerna har ansvar för dessa frågor. Det visar denna proposition alldeles klart. Aina Westin säger att det av propositionen klart framgår vad man menar med begreppet vinstsyfte, men jag har inte förstått det. Jag har inte heller fått något svar på frågan varför förskollärare som har utbildning, erfarenhet och vilja att åstadkomma bra barnomsorg och som startar eget, börjar driva barnomsorg i företagsform, inte skulle vara berättigade till statsbidrag. Jag kan inte förstå det. Vi vet att det i dag finns efterfrågan på barnomsorg, men vi vet också att föräldrarna framför allt vill ha valfrihet. De vill dels kunna utforma sitt liv på det sätt som de tycker är bäst, dels bestämma den arbetsfördelning de vill ha i familjen och dels kunna välja den barnomsorg som de tror på och tycker passar barnen. Vi har flera gånger i debatten varit inne på vårdnadsersättningen. En vårdnadsersättning ger föräldrarna ökad valfrihet. De kan välja mellan de barnomsorgsformer som de tror på, eller låta en förälder vara hemma helt eller delvis. Vårdnadsersättningen är bra för barnfamiljerna just därför att den ger valfrihet. Det är viktigt att vi finner nya lösningar för att driva barnomsorg, finansiera barnomsorg och ge god barnomsorg. Det som vi diskuterar i dag, barnomsorg i företagsform, är en ny väg. Den säger ni socialdemokrater nej till. Alternativ barnomsorg i form av föräldrakooperativ och barnomsorg i ideell regi diskriminerar ni genom att ge den mindre statsbidrag. Det är att förhindra att vi får en framväxt av nya idéer och nya barnomsorgsformer. Det har börjat växa fram sådana under stort motstånd, men vi skall spä på den utvecklingen och driva fram alternativ. Det är bra för svenska familjer och för barnen i Sverige.
Herr talman! Till Aina Westin vill jag återigen säga att vårdnadsersättningen introducerades under den tid som vi hade en trepartiregering. Undersökningar har också visat att en majoritet av föräldrarna vill ha vårdnadsersättning. Det gäller faktiskt också bland socialdemokrater. Därför kan man förvånas över att inte ni socialdemokrater stödjer utbyggnaden av en vårdnadsersättning. Vårdnadsersättningen är, som läget är i dag, ett uttryck för en helt annan familjepolitik än den som socialdemokraterna arbetar för. Vad har ni egentligen att komma med som hjälper t.ex. ensamstående föräldrar att förena förvärvsarbete med föräldraskap utan att barnet kommer i kläm och att utnyttja sin lagstadgade rätt att minska arbetstiden från åtta till sex timmar? Barn till föräldrar inom LO-kollektivet, och då särskilt de ensamståendes barn, har faktiskt de längsta vistelsetiderna på daghemmen. Många föräldrar har uttryckt önskemål om ett system med vårdnadsersättning som komplement till daghemmen. När det gäller alternativ barnomsorg vill jag säga att motivet för att man engagerar sig i frågan om de olika formerna för barnomsorg faktiskt är att man är emot monopol av varje slag. Det måste enligt vår uppfattning finnas valfrihet för föräldrarna när det gäller barnen. Det förutsätter att det finns alternativ att välja emellan. Det kan vara föräldrakooperativ, det kan vara förskolor som varierar i pedagogiskt avseende, Framför allt skulle, om man hade ett sådant system, kvaliteten bibehållas eller t.o.m. höjas. Att, som man gör i proposition 177, skilja mellan daghem som är drivna i ideellt syfte och andra är faktiskt att göra en konstlad uppdelning. Det ena drivs med vinstintresse, säger man, men det gör inte det andra. Jag tror att det är farligt att, som man gör, förbjuda all verksamhet under förutsättning att det också finns ett vinstintresse'i den. Jag undrar just hur mycket arbete som utförs i vårt land utan att det finns ett visst vinstintresse. En annan sak är naturligtvis om det är enbart vinstintresset som styr. Men här kan faktiskt kommunen bestämma förutsättningarna och villkoren — det är ju avsikten.

Herr talman! När det gäller vårdnadsbidraget hänvisar Aina Westin till översynen av barnfamiljernas situation. Såvitt jag förstår kan alltså den här frågan bli föremål för behandling på ett annat sätt än jag kanske har trott socialdemokraterna om. Man kan med andra ord tänka sig någon form av vårdnadsbidrag. Man öppnar för det genom sin skrivning och även här i debatten, tycker jag. Jag skall förenkla min fråga till Aina Westin när det gäller vårdnadsbidrag: Vad tycker Aina Westin själv om vårdnadsbidrag? Åtminstone det skulle man väl kanske kunna få ett svar på i den här debatten.
Herr talman! Jag vill börja med att svara Inga Lantz och säga: Jag anser inte vårdnadsersättning vara ett alternativ till barnomsorg. Inte heller anser jag vårdnadsersättning vara ett alternativ till ett förvärvsarbete. En vårdnadsersättning kan aldrig bli så utformad att den på något sätt ersätter ett förvärvsarbete. Till Ann-Cathrine Haglund vill jag säga: Vi misstror inte kommunerna — jag tror på kommunerna i det här avseendet. Ger man kommunerna resurser och möjlighet att bygga ut barnomsorgen klarar de också av det. I den verksamheten — till skillnad från verksamheten i daghem som drivs i vinstsyfte och av aktiebolag — har kommunen ett inflytande. Även de anställda har ett inflytande på verksamhetens utformning och bör fortsättningsvis också kunna få ett bättre inflytande. I daghem drivna i aktiebolagsform har vi knappast något inflytande på verksamheten. Ann-Cathrine Haglund talar enbart om förskollärare som skall gå samman och bilda en form av daghem. Det är också så man har tänkt sig de företagsdrivna daghemmen: Man skall satsa på enbart förskollärare. Men det finns faktiskt, Ann-Cathrine Haglund, också andra, mycket viktiga yrkesgrupper inom den kommunala barnomsorgen i dag, nämligen barnskötare och ekonomipersonal. Har ni alldeles glömt bort de här båda yrkesgrupperna? Hur skall deras situation fortsättningsvis se ut? Är det de som skall bedriva verksamheten i de kommunala daghemmen och förskollärarna stå för verksamheten i de företagsdrivna daghemmen? Så till talet om valfrihet och om vilken valfrihet vi har i dag. Både Ann-Cathrine Haglund och Ulla Tillander tror att man ökar valfriheten genom att erbjuda vårdnadsersättning. Jag vill säga till Ulla Tillander att jag har ganska god kännedom om förhållandena för LO-kollektivet och om dess synpunkter. Många års erfarenhet från det området har gjort klart för mig att vårdnadsersättning inte är något alternativ för LO-grupperna. Nej, det gäller att ge arbete åt alla — de som vill ha ett arbete skall också få det — och det gäller att åstadkomma en utbyggd barnomsorg. På det sättet kan vi förbättra LO-gruppernas situation.

Herr talman! Det vi fått lyssna till här från borgerliga språkrör i barnomsorgsdebatten är på sätt och vis ganska typiskt. När de inte har något att hämta ur egen fatabur, lutar de sig mot den socialdemokratiske finansminister som de på fredag kommer att gjuta all sin galla över i denna kammare, därför att han inte under de knappt två år som gått har fått gräset att åter grönska på alla de ängar som brändes under sex borgerliga regeringsår. En sak som, av förklarliga skäl, inte återfanns i Ingemar Eliassons citat men som är värd att lägga märke till är att finansministern i sitt uttalande om barnomsorgen har ställt bestämda krav på enskilda daghem i fråga om bl.a. kommunalt inflytande för att statsbidrag skall utgå. Så t.ex. anser han att barnen skall tas ur den kommunala kön. De villkor han ställt uppfylls definitivt inte av flera av de s.k. föräldrakooperativ som florerar i dag. Jag skall strax ge exempel härpå. Konservativa och nyliberala grupper med anknytning till inflytelserika ekonomiska intressen har under lång tid hävdat att den gemensamma sektorn är för stor, otymplig, ockonomisk och ineffektiv och att den därför måste skäras ner. Men efter hand har kritiken tagit delvis nya banor. Det börjar mer och mer att handla om att näringslivet vill bryta sig in på en ny marknad, när industrins andel av produktionen sysselsättningsmässigt minskar i betydelse samtidigt som tjänstesektorn — inte minst inom vårdoch omsorgsområdet — erbjuder nya expansionsmöjligheter. På en punkt tycks enighet numera råda, nämligen att behovet av en utbyggnad av barnomsorgen är mycket stort. Flera initiativ har på senare tid tagits — bl.a. i Stockholmsområdet och i Skåne — för att starta daghem på helt kommersiell basis. Initiativtagarna och deras politiska huvudmän hävdar energiskt att effektivitetsvinster kan göras inom barnomsorgen, om bara vinsten får användas som drivfjäder. Man kräver en övergång från skattefinansiering till marknadsfinansiering av de flesta tjänster som i dag tillhandahålls av den gemensamma sektorn, och från moderat håll har man t.o.m. gått så långt att man gjort direkta jämförelser mellan å ena sidan barnomsorg och å den andra sidan sophantering och städning, som av kommunerna redan utlämnats på entreprenad. Allting går att sälja med mördande reklam, sägs det. Och för att hitta de riktigt bestickande och anslående namnen på vissa former av s.k. enskild barnomsorgsverksamhet har man begett sig till Astrid Lindgrens sagovärld. Namn som Pysslingen och Bullerbyn har använts som fikonlöv, avsedda att dölja de verkliga avsikterna med en marknadsstyrd barnomsorg som kommer att skumma grädden av denna marknad men överlåta åt kommunerna att ta hand om problemen, t.ex. barn med särskilda behov. Den som kan sin Astrid Lindgren vet emellertid vad som döljer sig bakom fikonlöven. Pysslingen hade det inte särskilt ombonat, utan han bodde närmare bestämt i ett råtthål. Att det definitivt inte är fråga om ”Alla vi barn” i den Bullerby som skapats i form av ett s.k. föräldrakooperativ i min egen hemkommun, Höganäs, kan jag försäkra. Formellt finns det tidigare handelsbolaget Bullerbyn, numera kosmetiskt förklätt till ett s.k. föräldrakooperativ, upptaget i kommunens barnomsorgsplan, men i villkoren för verksamheten görs följande synnerligen anmärkningsvärda reservationer. För det första: Kommunen påtar sig inga förpliktelser gentemot barn eller personal i den privata verksamheten. För det andra: Socialförvaltningen förmedlar inte barn till det privata daghemmet. För det tredje: Daghemstaxan har en sådan konstruktion att det praktiskt taget är omöjligt för ensamstående i normala inkomstlägen att komma i fråga i det här föräldrakooperativet. I barnomsorgsplanen prövas ju kvalitet, sade Ann-Cathrine Haglund. Vi kan med ett exempel hämtat ur verkligheten se vad den prövningen kan vara värd. I ett par motioner har jag tillsammans med Lars-Erik Lövdén tagit upp frågan om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer. Genom det regeringsförslag som vi nu behandlar har motion 543, som vi väckte under den allmänna motionstiden, helt tillgodosetts. Statsbidrag till privata daghem som bedrivs i vinstsyfte kommer fortsättningsvis inte att utgå, vilket är mycket tillfredsställande. I motion 2848, väckt med anledning av det nu föreliggande regeringsförslaget, ifrågasätter vi emellertid om de villkor som häri uppställs för att statsbidrag skall utgå till föräldrakooperativ och liknande enskild daghemsverksamhet är tillräckligt preciserade för att förhindra en framväxt av kategoridaghem och segregering inom barnomsorgen. Utskottet uttrycker självt farhågor i detta avseende.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Mycket av det som skrivs i motionen kan man ställa sig bakom. Jag skall svara direkt på den fråga som Bengt Silfverstrand ställde om åtgärder som kan motverka segregation. Det är naturligtvis viktigt med en uppföljning av de nya statsbidragsreglerna. Det har kammaren redan tidigare tagit ställning till. Sedan tror jag att det är väldigt viktigt att man är uppmärksam på segregationsfrågorna i ett bredare perspektiv. Vi vet t.ex. att den ekonomiska boendesegregationen också slår starkt igenom i daghemmen. Vi vet att det finns stora skillnader mellan daghemmen i olika kommuner. Vi vet också att föräldraavgifterna är väldigt olika i olika kommuner. Allt det här kan naturligtvis leda till en ökad segregation i daghemmen. Vi vet också att väldigt många förtursfall tas emot på många daghem, vilket kan leda till ökade påfrestningar för daghemmen. Det är på dessa områden som vi naturligtvis måste följa verksamheten och sätta in resurser när så behövs. Jag anser alltså att vi noga måste följa de här frågorna i fortsättningen.

Herr talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi i dag, på Världsmiljödagen, i den svenska riksdagen skall behandla flera områden inom energipolitiken av stor betydelse för miljön — vattenkraft, olja och kol. Det finns ett mycket klart samband mellan energi och miljö. En säker och trygg energiförsörjning är en nyckel till utveckling och till möjligheten att skapa goda levnadsvillkor i alla länder. Av det skälet har människan ständigt varit på jakt efter nya energikällor och ny energiteknik. Men samtidigt har de metoder vi hittills valt alltför ofta fört med sig konflikter och svåra skador på miljön — alltifrån skogsskövlingen och försurningen till konflikterna kring vattenkraft och kärnkraft. Den utmaning vi nu står inför är därför att med utnyttjande av den moderna tekniken forma ett energisystem för framtiden som kan fylla mycket höga miljökrav och därigenom bli ett verksamt medel i kampen för en bättre miljö.

Oo Ansvarsfulla metoder för att ta hand om avfallsprodukter från olika typer av energiproduktion. På alla dessa områden pågår nu ett intensivt och målmedvetet arbete i Sverige. På flera områden har det redan lett till resultat av stor betydelse för vår egen miljö. Samtidigt är den kunskap och den miljövänliga energiteknik vi utvecklar ett mycket gott argument i det internationella miljöarbete där Sverige spelar en pådrivande roll sedan lång tid. Det faktum att vi firar Världsmiljödagen har ju ett bestämt samband med ett tidigare svenskt initiativ — FN:s stora miljövårdskonferens i Stockholm, som öppnade den 5 juni 1972. Och just när det gäller energi och miljö spelar Sverige i dag en ledande roll, både när det gäller att utveckla miljövänlig teknik och när det gäller att skapa bred internationell samling mot försurningen. I det arbetet kan vi nu också till vår glädje äntligen notera betydande framgångar. De förslag på energipolitikens område som riksdagen i dag skall ta ställning till har alltså ett mycket bestämt samband med miljöfrågorna. Därför hör de också till de frågor som skapar debatt och — ibland — svåra konflikter. Samtidigt är det — just därför — nödvändigt att vi söker konstruktiva lösningar. Och då kan vi inte nöja oss med att besluta vad vi inte får göra. Vi måste också våga ta ställning till vad vi får och bör göra för att bygga ett säkert, billigt och miljövänligt energisystem för framtiden. Med den utgångspunkten tror jag, att många av kammarens ledamöter i dagilikhet med mig känner stor tillfredsställelse över att äntligen kunna fatta beslut i flera frågor som hör till de verkligt svåra inom energipolitiken. Jag menar inte att det som skapat motsättningarna i och med dagens debatter och beslut upphör att vara kontroversiellt. Men vi tar på flera områden viktiga steg på vägen i betydande samstämmighet. Det ligger i sakens natur att de uppgörelser vi kommer fram till innebär att ingen av oss får alla sina önskemål uppfyllda. Det är ett bevis på ansvarstagande och styrka att vi — med accepterande också av detta — nu gemensamt tagit oss så här långt. När det gäller vattenkraften kan vi nu lägga fast en brett förankrad plan för vattenkraftens utbyggnad — en plan som riksdagen år 1982 beställde och som riksdagens partier i vattenkraftsberedningen i stort sett ställt sig bakom. När det gäller de frågor som kommer upp senare i dag om olja och kol, utgör de förslag som nu föreligger ett fullföljande av den inriktning energipolitiken fick vid 1981 års energipolitiska beslut avseende just användningen av olja och kol. Men vi kan glädjande nog konstatera att utvecklingen i flera avseenden blivit bättre än vi då kunde bedöma. Introduktionen av bl.a. ny energiteknik och inhemska bränslen, i kombination med användning av el och en effektivare energianvändning, gör att vi nu kan redovisa ett kraftigt minskat oljeberoende och ett betydligt mindre behov av kol än tidigare beräknat. Därutöver har ny förbränningsteknik och ny reningsteknik utvecklats som gör det möjligt att avsevärt minska miljöproblemen vid förbränning och skärpa de miljökrav som skall gälla för användningen av kol. Och jag vill betona att vi ingalunda tänker stanna upp vid de resultat vi hittills uppnått. Vår strävan är att ständigt förbättra miljötekniken samtidigt som vi minimerar kolanvändningen. Dagens beslut när det gäller olja och kol innebär därför att vi utifrån nu tillgängliga fakta och utvecklingsresultat lägger fast riktlinjerna för en trygg försörjning och en ur miljösynpunkt ansvarsfull användning av den olja och kol som ingår i vårt framtida energisystem. Inför de ställningstaganden vi skall göra i dag liksom inför den fortsatta engergidebatten vill jag särskilt understryka, hur viktigt det är att vi bedömer enskilda frågeområden mot bakgrunden av en samlad bild av energifrågorna och miljöfrågorna. Vi har ett stort ansvar att välja ut och utveckla de energisystem för framtiden som tillsammantaget ger minst skador på miljön. Det är inget tvivel om att försurningen och andra miljöskador till följd av förbränning hör till de allvarligaste problemen. Det är heller inget tvivel om att det är förbränningen av olja i energioch trafiksystemen som är den utan konkurrens största försurningskällan och miljöförstöraren i vårt samhälle. En radikalt minskad oljeanvändning är därför ett av de viktigaste målen för miljöpolitiken. Men om oljeersättningen skall bli ett effektivt hjälpmedel i miljökampen måste oljan i första hand ersättas med hushållning och med miljövänliga alternativ som värmepumpar, el, solvärme osv. Och för de bränslen som används måste vi sätta upp sådana krav att utsläppen och miljöskadorna minskar radikalt jämfört med de oljeeldade anläggningar som ersätts. Det gör vi också. För kolet, som är det alternativ till oljan och kärnkraften som kommer i fråga först sedan alla andra prövats, ställer vi de hårdaste kraven. Men vi anser att på sikt bör i princip samma krav som i dag tillämpas för kol gälla för alla bränslen. I detta syfte har vit.ex. nyligen givit energiverket i uppdrag att i samarbete med naturvårdsverket utreda torvens miljöproblem. Och vi måste naturligtvis också gå vidare när det gäller andra inhemska bränslen och sopförbränning. De stränga miljökrav vi ställer upp har — i förening med utvecklingsstödet via kolmiljöfonden — drivit på den tekniska utvecklingen. Den nya tekniken använder vi nu på ett sätt som radikalt minskar utsläppen från våra egna anläggningar. Samtidigt kan vi åberopa det faktum att vi kan visa på en fungerande teknik i det internationella arbetet mot miljöskadorna och försurningen. Och det arbetet bedriver vi med största möjliga intensitet både som ett sätt att ta ansvar för de globala miljöfrågorna och därför att 80 26 av våra egna föroreningar kommer utifrån. De beslut som riksdagen skall fatta i dag är viktiga som prov på vår beredskap att omsätta oron för försurningen och miljöskadorna i praktisk handling liksom på vår beredskap att fullfölja de åtaganden vi gjorde i samband med folkomröstningen. I det sammanhanget är frågorna om elanvändningen och vattenkraftens roll av stor betydelse. Vår ambition är ju att utnyttja den goda tillgången på el från vatten och kärnkraft, bl.a. till att ersätta oljan under 1980-talet och till att minimera kolanvändningen. Och den el som vattenkraften kan ge behövs i kampen mot försurningen både nu och på lång sikt, samtidigt som den är en ovärderlig tillgång inför kärnkraftsavvecklingen. Elen kan alltså spela en viktig roll när det gäller att minska användningen av dyra och miljöfarliga importbränslen. Men elanvändningen måste utformas så att vi inte låser oss till en långsiktig elanvändning för uppvärmning, för det kommer vi inte att ha utrymme för i ett längre perspektiv. När kärnkraften skall avvecklas blir tillgången på billig el mera begränsad. Då måste elen i första hand användas för de områden där den inte kan ersättas med annat —t.ex. för industrins behov, som hushållsel, för kommunikationer, gatubelysning och drift av apparater. Kravet på att vi inte skall låsa oss i ett långsiktigt elberoende för uppvärmningen går, såvitt jag kan bedöma, att klara. Rätt använd — i utvecklingsbara och omställningsbara system — kan faktiskt den el som nu används för uppvärmning underlätta den senare kärnkraftsavvecklingen. Elen kan nämligen ersättas med hushållning eller med andra värmekällor och behöver därför inte ersättas med ny elproduktion. Utvecklingen går också nu i stort sett i rätt riktning. Direktverkande el tillåts ju endast om vissa särskilda betingelser är uppfyllda. Huvuddelen av den elkonvertering som nu äger rum sker i flexibla system, både när det gäller småpannor och när det gäller fjärrvärmesystem. Ett bra och flexibelt sätt att använda elen för uppvärmning är att göra det i stora värmepumpar och i avkopplingsbara elpannor i fjärrvärmesystemen. Det ger snabb oljeersättning och miljöförbättring och bidrar till att hålla fjärrvärmetaxorna nere. Jag tror alltså att det skall vara möjligt att utnyttja elen på rätt sätt på både kort och lång sikt.

Det är — kort uttryckt — bra om el kan konkurrera ut olja och kol — men inte inhemska bränslen. Det finns alltså flera skäl att se till att det genom en medveten elanvändningspolitik skapas förutsättningar för att användningen av el på kort och lång sikt utformas så att den överensstämmer med de övergripande energipolitiska målen. Därför är det utomordentligt viktigt att kommunerna utnyttjar sina möjligheter att genom en god planering och en insiktsfull användning av de styrmedel som står till deras förfogande påverka utvecklingen. Likaså behövs det ett gott samarbete mellan de parter som samverkar ute på fältet. Regeringen följer mycket uppmärksamt utvecklingen och har nyligen tillsatt en utredning med uppgift att analysera den nuvarande situationen och föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa en riktig elanvändning på kort och lång sikt. Jag vill, herr talman, peka på ytterligare några för energipolitiken avgörande samband. Det gäller beredskapen och handlingsfriheten inför kärnkraftsavvecklingen och vårt ansvar för att medverka till teknisk och industriell utveckling och till att skapa fler arbetstillfällen. Dessa frågor hänger självfallet ihop. Vår strategi är ju att nu under 1980-talet minska vårt oljeberoende genom att vidga vår kompetens och utveckla ny teknik vad gäller en effektivare energianvändning och nyttjandet av nya energislag. Det skall vi göra på ett sådant sätt att vi samtidigt skapar handlingsutrymme och handlingsberedskap inför kärnkraftsavvecklingen. Stora resurser satsas också för att vidga vår kompetens och utveckla ny teknik. Vi kommer ju bl.a. att senare i veckan ta ställning till ett nytt treårigt energiforskningsprogram, och vi har för några månader sedan fattat beslut om fortsatta åtgärder för att stödja oljeersättningen och energiinvesteringarna. Samtidigt måste vi slå vakt om den kompetens vi har t.ex. när det gäller vattenkraftsutbyggnad. Ty även om vi lyckas maximalt med hushållning och ny energiteknik och mottrycksunderlag kommer det att krävas ett tillskott av ny elproduktion. Och vi måste handla på ett sådant sätt att vi inte hamnar i en tvångssituation, där valet står mellan kolkondens och kärnkraft. Eftersom vattenkraftsutbyggnaden sedan lång tid har legat på mycket låg nivå och de nu pågående utbyggnaderna beräknas vara avslutade inom loppet av två tre år, löper vi faktiskt en uppenbar risk att hamna i en sådan tvångssituation om vi inte ser till att upprätthålla kompetensen på vattenkraftsområdet. För det behövs det konkreta utbyggnadsprojekt. Vi måste också i varje skede visa att vi är beredda att konsekvent följa den linje vi tidigare har stakat ut. Jag menar självfallet inte att vi utan att ta intryck av de nya erfarenheter vi fått bara skall köra vidare i gamla hjulspår. Självklart skall vi vara beredda att anpassa politiken till faktiska förändringar. Det gör vi ju också bl.a. i kolpropositionen. Men det finns inte i dag något underlag för eller någon anledning att dra slutsatsen att vi nu skall ifrågasätta oljeersättningspolitiken eller kärnkraftsavvecklingen. Och det här måste vi med kraft göra klart, inte minst av hänsyn till beslutsfattarna i industrin och i kommunerna. Annars kan utvecklingsarbetet och investeringarna äventyras. Och det skulle omedelbart slå mot sysselsättningen, mot bytesbalansen, som vi förbättrar genom effektiv oljeersättning, och mot energiteknikindustrins utvecklingsmöjligheter. Det skulle också innebära att vi förlorar en viktig del av den stimulans till vidgad kompetens som den nuvarande utvecklingen utan tvivel utgör. I slutändan leder detta till en begränsning av handlingsutrymmet inför kärnkraftsavvecklingen. Låt oss därför se till att vi gemensamt anstränger oss att ta vara på de möjligheter till utveckling som en fast och konsekvent energipolitik ger oss. Det är regeringens inriktning. Och vi kan i det arbetet glädja oss åt ett mycket brett stöd — i riksdagen, hos medborgarna och hos dem som arbetar med energifrågorna i sitt dagliga verk. Många av våra verkligt framsynta och framgångsrika forskare och tekniker, företag och kommuner är i dag intensivt engagerade i arbetet på att utveckla framtidens energisystem. Det är, herr talman, mitt bestämda intryck, att de som ganska högljutt verkar i annan riktning i själva verket utgör en rätt verklighetsfrämmande minoritet. Herr talman! När regeringen hösten 1982 tillsatte vattenkraftsberedningen var avsikten att vi äntligen skulle kunna presentera en brett förankrad plan för vattenkraftens utbyggnad till de 66 TWh som riksdagen vid flera tillfällen beslutat om. Därför fick beredningen en sammansättning av ledamöter och experter som sammantaget representerade huvudparten av de av vattenkraftsutbyggnader berörda intressena. Utifrån beredningens förslag har regeringen ansträngt sig att forma ett alternativ som skulle kunna samla en bred majoritet i riksdagen. Vi har tagit mycket stor hänsyn till de övriga partierna. Vårt parti har ju t.ex. i kongressbeslut och riksdagsuttalanden slagit fast att vi anser att utbyggnaden av en stor älv är att föredra framför många mindre utbyggnader, inte minst på grund av de många konflikter som ett alternativ med ett stort antal små utbyggnader leder till. Men vi var 1982 tvungna att i en partimotion konstatera att det då inte fanns parlamentariskt underlag för en sådan linje. Den situationen har inte ändrats. Det förhållandet att vi nu förelagt riksdagen ett förslag som innehåller ett mycket stort antal utbyggnader, varav en del är förknippade med stora motsättningar, innebär alltså i sig en anpassning till den linje som riksdagens övriga partier föredragit och ett fullföljande av en beställning av 1982 års riksdag. Det är, herr talman, viktigt att detta sägs här för att klargöra bakgrunden till och ansvaret för det beslut som nu skall fattas. Regeringen har också lagt sitt förslag mycket nära det som alla fem riksdagspartierna ställt sig bakom i vattenkraftsberedningen. De få ändringar som gjorts beror på ställningstaganden från berörda kommuner och lokala opinioner i remissomgången. Jag vill mycket bestämt tillbakavisa påståendena om att regeringen skulle ha ”kört över” både vattenkraftsberedningen och de andra partierna. En första utgångspunkt har varit att vi behöver en plan som räcker till för att uppnå 66 TWh. Det kräver en något större marginal än den som vattenkraftsberedningen föreslog. Efter att ha studerat de olika bedömningar som gjorts av ansvariga myndigheter och berörda parter om hur stor produktionsförmåga vattenkraften egentligen har, kunde regeringen konstatera att det inte går att få något entydigt besked på den punkten. Därmed går det inte heller att få något entydigt besked om hur mycket som återstår till 66 TWh. Regeringen gör därför den bedömningen att man inte kan vara säker på att 2,5 TWh räcker till för att med säkerhet nå målet 66 TWh. Dessutom kommer säkerligen projekt att falla bort vid den prövning enligt vattenlagen som skall göras av varje enskilt projekt. Regeringen anser därför att en plan för vattenkraftens utbyggnad bör omfatta 3,8 TWh -— i stället för de 3 TWh som vattenkraftsberedningen föreslog — för att ge en tillräcklig och säker marginal. Det ger — och det är viktigt — större frihet att vid den slutliga bedömningen av projekten ta hänsyn till olika intressen. Vi har i dag inte tillräckligt underlag för att ange samtliga projekt som behövs för att uppnå 3,8 TWh. Planen har därför utformats i två steg. Det första steget innehåller projekt som nu är väl utredda och kända. Det är dem vi nu tar ställning till. Planens andra steg kräver ytterligare utredningar och remissomgångar. Regeringen återkommer därför senare med den delen. En andra utgångspunkt för regeringen har varit att i största möjliga utsträckning begränsa effekterna på miljön och att ta stor hänsyn till de lokala remissinstansernas yttranden. Det har vi också gjort. Hårda villkor ställs nu på att kraftföretagen anstränger sig att skydda miljön och anpassa den slutliga utformningen av olika projekt efter krav från de direkt berörda. De bör redan på planeringsstadiet samarbeta med kommunerna och befolkningen på orten. Det har glädjande nog några kraftbolag redan tagit initiativet till. En tredje utgångspunkt var att den nödvändiga utbyggnaden skulle medverka till att ge en regionalt samlad sysselsättning under en längre tid, framför allt i de områden som drabbats hårdast av arbetslöshet. I planen redovisas därför de regionala effekterna för de nordliga skogslänen. Det är ett ofrånkomligt faktum att några av de kontroversiella projekten är nyckelprojekt i detta sammanhang, liksom för att det skall vara möjligt att nå målen vad gäller eltillförsel. De projekt som finns med i planen beräknas kunna ge ca 9 000 årsarbeten i byggnadsverksamheten, varav ungefär 6 000 i Norrlandslänen. Till detta kommer uppskattningsvis lika många arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Det är viktigt att arbetena nu planeras och genomförs så, att vi får en jämn och stabil sysselsättning. För att förstärka den här effekten föreslår regeringen samtidigt åtgärder för att stimulera till tidigareläggning av renoveringar av kraftverksutrustning. Regeringen tar också initiativ till överläggningar mellan kraftindustrin och den tillverkande industrin för att få till stånd en sådan samordnad upphandling som är nödvändig för att industrin skall kunna planera sin produktion på längre sikt. Som en ytterligare stimulans ges kraftföretagen möjlighet att utnyttja sina investeringsfonder för investeringar fram till 1990. Regeringen avser också att se över beskattningen av vattenkraft i syfte att stimulera renoveringsarbeten. Herr talman! Jag konstaterar med mycket stor tillfredsställelse att bostadsutskottets förslag till plan för vattenkraftsutbyggnad i allt väsentligt ansluter sig till regeringens proposition och att förslaget bör kunna samla en stor majoritet i kammaren. Bostadsutskottet har tillsammans med näringsutskottet, jordbruksutskottet och skatteutskottet haft en mycket svår uppgift. Jag vet att ni har handlagt de här frågorna med mycket stor noggrannhet och omsorg. Och jag drar den slutsatsen att det sätt på vilket utskotten och riksdagen sökt lösa denna mycket svåra uppgift ger gott hopp om att vi skall kunna fatta beslut om den långsiktiga energipolitiken på ett ansvarsfullt sätt också i fortsättningen.

Vi visste ju faktiskt alla att det var en svår uppgift vi ålade oss. Vi var medvetna om att de beslut som skulle krävas för att klara avvecklingen skulle innebära svåra avvägningar mellan alternativ, som alla inrymmer risker för miljön och konflikter mellan olika intressen. Nu börjar prövningarna. Det är nu som det börjar krävas litet mod för att stå fast vid de tidigare besluten. Det är nu som allvaret i besluten om kärnkraftsavvecklingen prövas. Och det är nu som allvaret när det gäller att göra en helhetsbedömning av miljöfrågorna prövas. Och det är just när vi står inför uppgiften att bedöma miljöfrågorna ur ett helhetsperspektiv som det framstår hur viktigt det är att vi gemensamt gör vårt yttersta för att fatta kloka och ansvarsfulla beslut inför framtiden.

Herr talman! Jag vill först säga att det kanske ser ut som om vi skulle ha en egendomlig debattordning, eftersom jag nu i huvudsak kommer att uppehålla mig vid vad bostadsutskottet har haft att handlägga i det här ärendet, nämligen frågan om vattenkraftsutbyggnaden. Energiministern har hållit ett inledningsanförande, som även spänt över betänkanden från jordbruksutskottet och näringsutskottet. Jag vill trots allt göra en kommentar till energiministerns anförande. Energiministern talar om behovet av att vi verkligen satsar på en ny teknik och på en effektiv användning av energin. Hon konstaterar att vi måste se till att vi inte låser oss vid ett elberoende i uppvärmningen, och hon framhåller vilken roll värmepumpssystemet kan spela i landets energiförsörjning, nödvändigheten av att man får till stånd ett större utnyttjande av alternativa energikällor och reningsåtgärder vid användning av kol och olja. För dessa åtgärder finns ett starkt stöd också från centerns sida. Jag vill konstatera att det på alla dessa punkter är fråga om en uppföljning av den energipolitik som centerpartiet pläderade för innan det blev regeringsparti och som vi startade under vår tid i regeringsarbetet. Vi kan också i riksdagshandlingar konstatera att partiet genom en rad förslag har krävt ytterligare åtgärder på olika områden för att få till stånd en snabbare utveckling i den riktning som energiministern här talat om. Vad sedan gäller förhållandet att denna debatt förs på Världsmiljödagen kan man fråga sig, om man ser enbart till riksdagens beslut avseende fortsatt utbyggnad av vattenkraften, om det verkligen är ett lämpligt tillfälle ur världsmiljösynpunkt för ett sådant beslut. Det är ju fråga om en vidareut byggnad av vattenkraften. Beträffande en rad av projekten instämmer vi visserligen i att det bara är förhållandevis få kontroversiella frågor att ta ställning till, men ett genomförande av propositionens förslag innebär ändå att vi måste ta i anspråk miljöresurser som vi ur många andra synpunkter egentligen borde låta vara orörda. Herr talman! Vad gäller bostadsutskottets hantering av propositionen om vattenkraftsutbyggnaden vill jag konstatera att riksdagen har befattning med vattenkraftsutbyggnaden på olika sätt. Riksdagen fattar beslut om riktlinjer för den fysiska riksplaneringen och fastställer att vissa älvar eller älvsträckor skall undantas från utbyggnad. Riksdagen lagstiftar vidare om avvägningen mellan olika intressen vid beslut enligt vattenlagen. Dels tar riksdagen varje år ställning t.ex. till statens vattenfalls investeringar. Dels behandlar riksdagen genom de övergripande energipolitiska besluten vattenkraftens roll i energiförsörjningen. I dag är det de två första punkterna som är aktuella, dvs. en ändring av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och en avvägning beträffande hanteringen av aktuella vattenkraftsprojekt. Riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen ändras så att skyddet för Bure älv upphör. Vi har hävdat att den ändringen egentligen är så ringa att den inte borde ha skett nu utan först i samband med riksdagens behandling av förslaget till naturresurslag. Men vi tillstyrker ändå i utskottet regeringens förslag, trots att ställningstagande till andra yrkanden om ändring av riktlinjernas innehåll avvisas just med hänvisning till den kommande naturresurslagstiftningen. I detta fall har det emellertid inte rests några invändningar i sak mot att Bure älv hänförs till dem som är möjliga att pröva för en utbyggnad. När det gäller prövning av olika projekt sker genom detta riksdagsbeslut ingen ändring. Jag kommer att uppehålla mig en del vid utskottets behandling av beslutsordningen. Jag tycker att det är viktigt att detta blir klarlagt. Riksdagsbeslutet i dag medför alltså ingen ändring. Varje från prövning inte undantaget projekt kan av fallrättsägaren aktualiseras för utbyggnad. Detta prövas enligt vattenlagens regler av vattendomstolarna. Regeringen skall pröva tillåtligheten av vissa projekt. Regeringen kan också förbehålla sig rätten att pröva ett vattenföretags tillåtlighet om detta är av betydande omfattning eller av ingripande beskaffenhet. Regeringens behandling kan då utmynna i att ett projekt som av vattendomstolarna ansetts tillåtligt ändå inte får utföras. Men prövningen kan också leda till att ett av vattendomstolen såsom icke tillåtligt ansett projekt får utföras. Detta beslut bygger i så fall på att regeringen utnyttjar dispensregeln i 3 kap. 3 § andra stycket vattenlagen. Enligt detta lagrum får — jag citerar ur bostadsutskottets betänkande på s. 7 — ”företaget komma till stånd om regeringen finner att företaget är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt. Med anledning av lydelsen 3 § andra stycket anförde ett enigt jordbruksutskott vid sin behandling av förslaget till vattenlag att det borde understrykas att varken regeringen eller övriga prövningsorgan har befogenhet att medge företag som strider mot de allmänna planeringssynpunkterna.

Ansvaret för de beslut som fattas ligger således helt på domstolarna och regeringen. Detta betyder också att det förhållandet att ett projekt finns med i regeringens förteckning inte innebär att det skall ges tillstånd till utbyggnad. På samma sätt kan projekt som inte finns med i denna förteckning komma till prövning och tillstånd till utbyggnad ges. Därför har utskottets majoritet inte gått in på en prövning av alla de projekt som i motioner endera föreslagits vara undantagna eller föreslagits tillkomma i förteckningen. Däremot är det självfallet så att ett riksdagsbeslut om undantagande från utbyggnad, t.ex. när det gäller Långan, kommer att vara ett direkt hinder för regeringen att ge tillstånd. Jag tycker att det är viktigt att detta är klarlagt och fastslaget i riksdagsbeslutet. Det bör också medföra att regeringen i samband med naturresurslagstiftningen tar upp till prövning vilka älvsträckor som skall vara skyddade. Det framhåller jag speciellt på grund av att riksdagen i den förteckning som regeringen har lagt fram undantar Långan, Haverö och Hylströmmen. Dessa riksdagsbeslut bör följas upp med definitiva ställningstaganden till om sträckorna skall ingå i de skyddade områdena eller ej. Riksdagens beslut skall vara sådant att antingen är sträckan genom lagstiftningen undantagen från utbyggnad eller också är det möjligt att pröva utbyggnaden av sträckan i en domstol eller hos regeringen. Något mellanting skall egentligen inte finnas. I samband med den prövningen kan man även ta upp andra projekt som inte är behandlade i propositionen, men somt.ex. har tagits upp i motioner. Utskottet har avhållit sig från att gå vidare med förändringar av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och avvaktar den kommande propositionen om den lagstiftningen. Jag vill göra en kommentar till Birgitta Dahls anförande. Energiministern konstaterade att det inte bara är fråga om att bestämma sig för vad man inte skall göra, utan man måste också bestämma sig för vad man skall göra. Riksdagens roll i detta sammanhang är faktiskt att fatta det helt avgörande beslutet om vilka älvsträckor och fall som inte får byggas ut, medan däremot tillståndsgivning för det som skall byggas ut är en sak som vattendomstolen och regering har att handlägga. Jag går nu över till att tala om planens utformning och omfattning. Av vad jag har sagt framgår att uttrycket plan i detta sammanhang egentligen är felaktigt. Det hade varit riktigare att beteckna det som en förteckning över tänkbara projekt, möjliga att pröva för utbyggnad. I vattenkraftsberedningen kom vi fram till en omfattande samstämmighet om att det gällde att göra en plan förhållandevis snäv. Vi fann att nivån 3,0 TWn borde ge tillräckliga marginaler för att uppnå en utbyggnad av ca 2,5 TWh. Denna omfattning bedömde vi dels vara möjlig att uppnå inom gällande riktlinjer och lagstiftning, dels motsvara den bedömning som riksdagen gjort om vattenkraftens roll i energiförsörjningen. Snävheten motiverades också av att det gällde att styra intresset från fallrättsägarnas sida till de minst kontroversiella projekten samt att stimulera till nyinvesteringar i befintliga kraftverk. Centern har följt upp detta genom förslag om stöd till investeringar i minikraftverken samt om en ändring av vattenkraftsskatten så att investeringarna påskyndas i befintliga anläggningar. Ivar Franzén kommer senare under debatten att gå in på bl.a. de förändringar som vi föreslår i fråga om vattenkraftsskatten. Energiministern nöjer sig inte med den nivå som vattenkraftsberedningen ansåg tillräcklig. Förteckningen skall kompletteras med en andra etapp för att nå upp till 3,8 TWh. Vi reagerar från centerns sida starkt mot detta. Det riktiga beslutet i dag hade egentligen varit att skjuta upp behandlingen av propositionen intill dess att regeringen redovisat vilka ytterligare projekt som skall vara med i förteckningen. Vår bedömning är att dessa projekt kommer att ha en mycket högre svårighetsgrad än de som i dag finns förtecknade. Man måste fråga: Gäller det att nu ta med Strängsforsen i Klarälven? Är det Mellanljusnan som skall ut ur lagskyddet mot utbyggnad? Är det projekt i Västerdalälven som skall gå samma öde till mötes, eller är det möjligen Sölvbacka som nu skall byggas ut? Energiministern har själv medverkat till att staten för stora pengar har löst till sig utbyggnadsrätten. Utskottet har godkänt en skrivning som innebär att regeringen ges till känna att en utbyggnadsplan bör utformas så att den garanterar ett produktionstillskott från vattenkraften om minst 2,5 TWh. Det sker bl.a. med hänvisning till centerpartiets motion. Jag tycker faktiskt att det är rent ohederligt att göra detta tillkännagivande med hänvisning till vår motion. Vi har aldrig talat om en garanti för minst 2,5 TWh. Vi har gjort en bedömning och tror att det vore möjligt att nå denna nivå utan alltför stora konflikter med miljöintressena. Av det jag redan har sagt framgår att vi gör den bedömningen att man kan nå upp till ca 2,5 TWh. Regeringens och utskottsmajoritetens skrivning går faktiskt på tvärs mot de regler som styr vattenkraftsutbyggnaden. Om prövningen i vattendomstolarna av alla projekt skulle medföra att endast, som exempel, 2 TWh är tillåtligt, kan inte regeringen använda dispensregeln för att ge tillstånd till ytterligare 0,5 TWh. Den väg man i så fall måste gå är att ändra vattenlagen eller upphäva skyddet för några i dag skyddade sträckor. Ett beslut om, såsom propositionen uttrycker det ”minst 66 TWh” eller, som utskottsmajoriteten formulerar det, ”minst 2,5 TWh i tillskott”, betyder därför inte att vattenlagens regler kan sättas ur spel. Centern tycker att det är bra att vi i utskottet har enats om vissa undantag — Långan, Haverö och Hylströmmen. Vi hade också gärna sett att vi hade kunnat enas om Ammeråns överledning. Den utredning som nu föreslås före ett slutligt beslut är till sin karaktär sådan att den uteslutande skall göra en utbyggnad lättare att acceptera på lokalt plan. Vi menar, såsom vi anfört i reservation 22 om vattenutbyggnadens roll i Jämtlands län, att en mer allsidig utredning borde komma till stånd. Jämtlands län har under de år som gått sedan Selstedts och Ekströms utredningar genomfördes satsat stort på utbyggnad av turismen som en näringsgren. Det gäller inte enbart vintersport utan även verksamheter under andra delar av året. Väldigt mycket av denna utbyggnad och av det som planeras i framtiden bygger på tillgången till ett antal fiskevatten. Centern menar därför att denna nya näringsgrens roll inte getts tillräcklig tyngd i avvägningen mellan utbyggnad och bevarande. Detta borde speciellt ha tagits fram så att riksdagen fått ett bättre underlag för ställningstagande till vilka projekt som bör skyddas. Vi har därför till betänkandet fogat särskilda reservationer beträffande Ammeråns överledning, Hårkan och Hamre, som samtliga är projekt i Jämtlands län. Herr talman! Vattenkraften fyller en viktig roll i vår energiförsörjning. Vattenkraftsbyggandet skapar sysselsättning, vilket är betydelsefullt både på de orter där man utför byggnadsarbetet och vid de industrier som tillverkar materiel av olika slag. Men vi har byggt ut mycket av vår vattenkraft i Sverige. Vattenkraftsberedningen beräknade att utanför de fyra huvudälvarna fanns högst 5 TWh att pröva. En del av dessa projekt faller bort av kostnadsskäl, en del kan bli aktuella långt fram i tiden, och en del faller bort av bevarandeskäl. Eftersom det i många län och kommuner har gjorts mycket omfattande utbyggnader, är det fullt förståeligt om motståndet mot ytterligare vattenkraftsutbyggnad är stort och engagerar människor på dessa orter mycket starkt. Detta är en verklighet som vi har anledning att ta mycket stor hänsyn till.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

Herr talman! Den korta tid en generation lever på vår jord har den möjlighet att använda naturens gåvor för att överleva och för att föra utvecklingen framåt. En del har vi bara fått till låns. Vi måste lämna vidare till dem som kommer efter oss. Även kommande generationer måste få ta del av rikedomen i orörd natur. Det är så ytterst litet som det finns kvar att lämna vidare. Detta måste vara en grundläggande uppfattning när man diskuterar och beslutar om fortsatt utbyggnad av vattenkraften i vårt land. Vi har från folkpartiet i debatt efter debatt hävdat att marginalerna för vad vi kan tillåta för ytterligare utbyggnad har blivit snävare och snävare. Två viktiga beslut som fattas av Sveriges riksdag har därför för oss folkpartister varit beslut som inte får rivas upp. Det ena är riksdagsbeslutet 1977 om att inom ramen för den fysiska riksplaneringen undanta ett antal älvar och älvsträckor från utbyggnad. Det andra är att målet för vad vattenkraften skall bidra med till vår energiförsörjning skall ligga fast. Socialdemokrater och moderater röstade våren 1982 igenom ett förslag om en översyn av hur vi skulle nå målet 66 TWh. Vi framförde från folkpartiet här i riksdagen tillsammans med centern och vpk att en sådan utredning om möjligheten att öka vattenkraftstillskottet inom den närmast obefintliga sektor där ingrepp kunde göras utan skador på miljön var omotiverad. Vi framhöll också med skärpa att gällande riktlinjer för den fysiska riksplaneringen borde ligga fast. Det låg nämligen i luften den gången att man ansåg att det inte gick att klara det målet inom ramen för FRP. Detta intryck förstärktes när Birgitta Dahl efter regeringsskiftet 1983 entledigade Per Wramner, som fått i uppdrag av dåvarande bostadsminister Birgit Friggebo att utreda frågan — med direktiv som låg klart i linje med vår uppfattning att 66 TWh var taket och att någon utbyggnad av de skyddade vattnen inte var aktuell. Förslaget från den utredning som sedan tillsattes — med nya direktiv — avvaktades säkert med lika stor spänning av oss som slår vakt om de långsiktiga bevarandeintressena som av dem som vill exploatera och bygga ut. Beredningens förslag var inte någon överväldigande seger för naturvårdens intressen men med några undantag var förslaget acceptabelt. De undantag vi ansåg behövde göras fanns angivna i en reservation av folkpartiledamoten Per Wramner. När sedan regeringens förslag lades fram för riksdagen var det inte bara ett slag i ansiktet på naturvårdens intressen — det var ett klart underkännande av beredningens arbete och förslag. När energiminister Birgitta Dahl sträckte ut handen var det inte för att gå naturvårdsopinionen till mötes utan för att slänga beredningens förslag i papperskorgen. Beredningens majoritet föreslog en plan för utbyggnad av vattenkraften med sammanlagt ca 3 TWh. Med den planen kunde resultatet bli de önskade 2,5 TWh. Förslaget möjliggjorde att man sparade värdefulla älvar och älvsträckor. Birgitta Dahl slöt i sin proposition upp bakom den av moderaten i utredningen förordade högre nivån. Planen skulle enligt förslaget omfatta 3,8 TWh. Energiministerns förslag har två delar. I den ena delen namnges projekt som genom utbyggnad skall kunna ge 2,9 TWh. Den andra delen bör enligt förslaget vara en plan som ger ett tillskott av 0,9 TWh. Innehållet i denna andra del bör enligt regeringen presenteras i en energipolitisk proposition våren 1985. Vi har från folkpartiet motsatt oss både omfattning och tillvägagångssätt. Vi anser att vattenkraftsberedningens förslag och de av oss i vår motion framlagda förslagen är väl underbyggda och genom sitt genomförande kan ge oss det tillskott vi behöver för att nå det av riksdagen uttalade målet för vattenkraftsutbyggnad. De skäl för sina förslag som energiministern framfört är oaccetabla. Man kan, när man lyssnar på statsrådet, få uppfattningen att vi hotas av en svårartad elbrist 1990. Detta är inte riktigt. De närmaste tio åren kommer vår elbalans att vara stark — det säger t.o.m. statens energiverk. De argument som framförs med störst kraft från regeringen gäller sysselsättningen och behovet av att kraftindustrin skall kunna behålla sin kompetens. Inte heller dessa argument håller för en granskning. Redan vattenkraftsberedningens förslag och de förslag vi från folkpartiet för fram skapar sysselsättning. Och det är bra! Vi folkpartister anser däremot att sysselsättningsskälen aldrig får leda till att vi accepterar kraftbyggen som är miljöpolitiskt oacceptabla. Skälen till detta är många. Bevarandet av det återstående oersättliga vi har kvar i vårt land är ett tungt skäl. Ett annat är att det som skapas är tillfälliga jobb, jobb som oftast inte ges till de människor vilkas närmiljö förstörs. Däremot försvinner arbetstillfällen bl.a. i renskötsel, skogsbruk och turism. Resultatet blir klart negativt. Kraftenergikompetensen då? Som jag redan nämnt kommer utbyggnad att ske. Är det större projekt som leker i hågen på företrädare för kraftindustrin och vissa politiker? Någon eller några av våra fyra outbyggda älvar? Man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att känna hotet som överhängande: kongressbeslut hos socialdemokraterna om att bygga ut Kalix älv, socialdemokratiska kommunalråd som går ut och föreslår utbyggnad av Pite älv, enskilda riksdagsledamöter som kastar blickar på Vindelälven. Visserligen har Birgitta Dahl i dag talat om eftergifter, men framtiden — hur ser den ut? Vi framhåller med skärpa att en plan som beräknas ge 3,0 TWh är tillräcklig för att nå nivån 2,5 TWh. Alla andra förslag syftar till större miljöförstöring och är ett hot mot våra skyddade älvar och älvsträckor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Även den plan som nu ligger klar med namngivna objekt innehåller älvsträckor som vi vill undanta från utbyggnad. Under arbetet i vattenkraftsberedningen reserverade sig Per Wramner mot förslaget om utbyggnad av Hotagströmmen. Ett antal remissinstanser har också avstyrkt förslaget. Jag har under beredningsarbetets gång i utskottet stärkts i min uppfattning att reservationen i utredningen var välgrundad och att Hårkan bör få fortsätta att vara en del av vår orörda natur. En utbyggnad skulle ge ofantliga miljöskador. De satsningar som gjorts på att lansera Krokoms kommun som en ”fiskekommun” skulle slås sönder. De arbetstillfällen som därigenom bortfaller är fler än de som skapas kortvarigt under en utbyggnad. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. På liknande sätt har de skäl som tidigare framfördes för ett avstyrkande av Ammeråns överledning framstått som allt hållbarare. De lokala rösterna är klara och entydiga. Det finns inte heller några fakta presenterade som styrker att effekt och modernisering av befintliga kraftverk kan åstadkommas endast genom att överledningen byggs. Projektet Ammeråns överledning bör därför inte ingå i planen. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Under remissbehandlingen har också framkommit att en utbyggnad av Hamre i Härjeån skulle medföra stor miljöpåverkan. Eftersom det tillskott en utbyggnad av Hamre ger inte står i proportion till de skador som vållas, bör Hamre utgå ur planen. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Gemensamt för dessa projekt är att de alla ligger i Jämtlands län. I detta län, där industritraditionen är svag och där turismen i stället är ett livsvillkor, får inga nya stora ingrepp göras. 87 Jo av vad som är möjligt att bygga ut är utbyggt. Länet har givit sitt tillskott. Nu måste det ges möjlighet att spara den lilla rest av orörd natur som finns kvar. För den fortsatta utvecklingen anser vi det viktigt att effekten av vattenkraftsutbyggande för Jämtlands län utreds. Jag yrkar bifall till reservation nr 22. Folkpartiet, som anser att beslutet om undantaget från utbyggnad av våra fyra orörda älvar är orubbligt, motsätter sig också förslaget som det nu ligger om effektivisering av Sikfors i Pite älv. Redan när förslaget framfördes av vattenkraftsberedningen, anförde folkpartiets representant att projektet måste modifieras så att det kan förenas med gällande riktlinjer. Detta innebär att man kan räkna med bara hälften av det i propositionen beräknade energitillskottet. Om regeringens förslag godtas, kommer det att uppstå skador som är oacceptabla från miljösynpunkt. Det kan också vara första steget till en helexploatering, det första steget för en fortsatt utbyggnad av en av våra huvudälvar. Det är inte första gången man försöker kringgå fattade beslut genom det vi kallar kronärtskockstaktiken: en bit i taget tills älven är förödd. Folkpartiregeringen avvisade 1977 ett projekt om utbyggnad av Klippen i Ume älv. De skäl som då fanns, nämligen de stora miljöskador som skulle bli följden, är oförändrade. Projektet bör utgå ur planen. Så bör även Fliseryd i Emån. Emån är det sista återstående vattendraget i Sydsverige som fungerar ekologiskt. Det finns god dokumentation på de skador en utbyggnad skulle ge. Jag vill endast nämna några tunga skäl för bevarande. Malen, som är ett av våra utrotningshotade djur, har sina bästa överlevnadsmöjligheter knutna till Emån. Emån behövs för ett bibehållet laxbestånd i Östersjön och är dessutom värdefull som fiskevatten med lax och havsöring. Till sist i denna omgång, herr talman, motsätter vi oss också förslaget om utbyggnad av Van i Vanån. Van är undantagen enligt FRP-riktlinjerna och bör undantas även i fortsättningen. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Vi har från folkpartiet krävt att riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen skall lagregleras. Den förra regeringen remitterade ett förslag om sådan åtgärd till lagrådet. Den nuvarande regeringen återkallade förslaget. Detta är beklagligt. Folkpartiet har sedan återupprepat sitt förslag, senast i motionen med anledning av den proposition som vi nu behandlar. Det finns starka skäl för vårt krav. Det kommer ständiga propåer om utbyggnad av undantagna älvar och älvsträckor. Riktlinjerna tycks inte tas på allvar. Man tycks tro att de är uttryck för tillfälliga restriktioner. Enda sättet att få beslut som betraktas som definitiva tycks vara en lagreglering. Vi får aldrig betrakta de nu undantagna älvarna som en utbyggnadsreserv. Kompromissernas tid är förbi. Vi kan inte offra något av det som nu finns kvar. Eftersom förslaget om naturresurslag kommer att föreläggas riksdagen för beslut under hösten och denna lag kommer att innebära ett lagstadgat skydd för älvarna, har jag inte yrkat bifall till vårt motionskrav utan endast fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Vårt krav ligger dock fast: Våra outbyggda älvar måste ges ett lagstadgat skydd. Som grund för vårt ställningstagande ligger först och främst övertygelsen att målet för vattenkraftsutbyggnaden kan nås, utan att de älvar och älvsträckor som har stort bevarandevärde tas i anspråk. Vi anser att man med tillskott från minikraftverk, vardagsrationaliseringar och utbyggnad av en del projekt, som vi föreslår men som inte finns med i regeringens förslag, kan nå det uppsatta målet. I reservationerna nr 9 och 10 namnger vi sådana projekt. Bifall till reservationerna. I alla de fall vi yrkat avslag på framlagda förslag om utbyggnad har miljöoch naturvårdsintressen tillsammans med skyddet av kulturminnen vägt tungt. Vid genomförande av många av de föreslagna utbyggnaderna skulle också samerna och rennäringen drabbas hårt. Vi anser från folkpartiet att det är oacceptabelt att vi genom beslut och ingrepp ytterligare begår övergrepp mot våra samer. Vi anser därför att resultatet av samerättsutredningens arbete bör avvaktas innan beslut fattas om utbyggnader som kan ha negativa effekter på renskötseln. Jag yrkar bifall till reservation nr 23. Dagens förslag till beslut har trots allt några ljuspunkter. Utskottet har tillstyrkt vårt motionsyrkande om att Haverö strömmar skall undantas. Haverö strömmar tillhörde de älvsträckor folkpartiets representant i vattenkraftsberedningen ville undanta. Det är därför glädjande att denna uppfattning nu omfattas av samtliga partier. Ett annat positivt resultat av utskottsbehandlingen är att förslaget om utbyggnad av Nedre Långan och Hylströmmen avvisas. Långan har på sätt och vis blivit en symbol. Förslaget var en chock när det kom. Det var helt ofattbart att statsrådet kunde föreslå en utbyggnad som avvisades av en enig vattenkraftsberedning. Den massiva folkopinion som finns mot utbyggnad gav sig till känna direkt efter att förslaget lagts. Den är ett bevis på hur man både med känsla och med väl underbyggda argument kan föra fram sin åsikt. Den dokumentation som presenterades borde f. ö. ha varit välkänd för den som skrev och den som lade fram förslaget. Långan har prövats tidigare. Helt riktigt beslöt den dåvarande regeringen att avslå ansökan. Låt Långan leva! ljöd då som ett manande rop. Samma ord har klingat nu igen. Dagens beslut måste betyda att Långan alltid skall leva till glädje för de människor som bor där uppe, till glädje för oss alla som kan uppleva orörd natur genom att besöka Långan. Jag bär med mig en mening, yttrad av bondhustrun vid en av gårdarna på Litsnäset. Vi stod tillsammans och tittade ut över den del av Indalsälven som i reglerat skick flöt nedanför gården. Hon sade: Att landskapet är förändrat har jag till slut vant mig vid, men jag vänjer mig aldrig vid att forsen tystnat. Låt oss alltid minnas: En älv som byggs ut och förstörs kan vi aldrig få tillbaka. Fritt strömmande vatten får inte bli en historisk parentes. Även de generationer som kommer efter oss har rätt att njuta av orörd natur. Därför vill folkpartiet låta älvarna leva.

Herr talman! Regeringen och bostadsutskottets socialdemokrater och moderater har nu lämnat öppet för en vattenkraftsutbyggnad som går långt utöver den som det rått en bred politisk enighet om och som senast kom till uttryck i vattenkraftsberedningens förslag. På avgörande punkter går majoriteten nu emot tre av riksdagspartierna, nämligen centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Det är svårt att tro på allvaret i upprepade deklarationer från regeringshåll om att en förutsättning för genomförande av energipolitiken är bred politisk enighet. I propositionen anförs inga rimliga skäl för att frångå vattenkraftsberedningens betänkande och höja utbyggnadsnivån från 2,5 TWh till 3,5 TWh ytterligare vattenkraft under den närmaste tioårsperioden. Regeringen föreslår en ökning av vattenkraftsberedningens utbyggnadsplan från ca 3,0 till 3,8 TWh. Beredningens förslag var en utbyggnad med 2,5 TWh, men man tog även med en marginal på ytterligare ca 0,5 TWh med tanke på bl.a. vissa kontroversiella projekt. Det är en händelse som ser ut som en tanke, att regeringen i propositionen har lagt sig väldigt nära kraftindustriintressena då det gäller föreslagen plan och att man har hamnat på den nivå som krävdes i en moderat reservation i vattenkraftsberedningen. Regeringens utbyggnadsförslag är, med hänsyn även till de tilläggsuppdrag som tidigare gavs till 1981 års energikommission, ett svek mot alla de krafter som gemensamt arbetat för att skapa en så bred politisk enighet som möjligt om vattenkraften och som kom till uttryck i kompromissen i vattenkraftsberedningen. De enda som kan känna sig nöjda med regeringsförslaget är kraftindustrin och moderata samlingspartiet. Läget beträffande vattenkraftsutbyggnaden har försvårats och förvärrats, och risken är nu att en satsning på modernisering och ombyggnad av befintliga kraftstationer, på effektutbyggnader för att få ut mera av vattenkraften och på nyutbyggnad av i stort sett okontroversiella projekt försvåras. Den höjda utbyggnadsnivån försvårar också avvecklingen av kärnkraften, eftersom den ökar Sveriges elberoende. De 3,5 TWh skall ju byggas ut samtidigt som kärnkraften är i full produktion. Energiminister Dahls argument att utbyggnaden skall ses som ett led i kärnkraftsavvecklingen är enligt vår uppfattning missvisande. Vi måste våga ta ställning — sade Birgitta Dahl i sitt anförande. Det är varken särskilt modigt eller kraftfullt att lägga fram förslag som klart äventyrar bevarandet av värdefulla kvarvarande älvsträckor och som på nytt skapar stor oro och osäkerhet bland de hundratusentals människor i våra älvdalar som invaggats i förhoppningar om att få lugn och ro under den närmaste tioårsperioden. Fortfarande råder stor osäkerhet om den plan som behövs för att uppnå ett uppsatt mål om 66 TWh år. Tvärtemot finns det skäl att påstå att SMHI:s bedömning är i underkant. SMHI har nämligen i sina beräkningar använt dagens verkningsgrader i vattenkraftverken, som är onödigt låga på grund av att vattenkraften f.n. körs som toppkraft. Det innebär att kraftverken ”gasar och bromsar” betydligt hårdare för att anpassas till den växlande konsumtionen jämfört med när vattenkraftverken på 1960-talet kördes som baskraft till industrin. Vid körning som baskraft kan man uppnå en jämn och hög verkningsgrad i vattenkraftverken. Mycket talar för att elvärmen avvecklas samtidigt med kärnkraften. Därigenom skulle vattenkraften åter bli baskraft i det svenska elkraftssystemet och verkningsgraden i kraftverken öka. Elproduktionen ökar därmed sannolikt med några TWh utöver SMHI:s bedömning. En slutsats av den rådande osäkerheten och oenigheten om normalårsproduktionen vid landets vattenkraftverk är att alltför detaljerade uppgifter om denna inte kan läggas till grund för en ytterligare utbyggnad av vattenkraften. Därför är det inte heller rimligt att på så lös grund dra slutsatsen, att det behövs ett produktionstillskott utöver de 2,5 TWh som vattenkraftsberedningen kommit fram till. Av detta följer också att det — som vpk föreslår — bör vara möjligt att undanta ett antal utbyggnadsobjekt och ta hänsyn till oersättliga naturoch miljövärden som finns i helt eller delvis outbyggda älvar och älvsträckor. I vattenkraftsberedningens betänkande Vattenkraft har vpk:s representant utförligt redovisat sin uppfattning och ett alternativt planförslag som i huvudsak utgår från älvarnas bevarandevärden. Jämfört med beredningens plan har undantagits ett femtontal värdefulla älvsträckor från utbyggnad. Vidare har frågan om nödvändiga styrmedel berörts och exempel getts på detta. Ekonomiska aspekter och sysselsättningsaspekter tas även upp, och det framgår där bl.a. att alternativförslagen kan bli både ekonomiskt lönsamma och ge flera arbetstillfällen. Där framhåller vpk också, att man ur samhällsekonomisk synvinkel bör väga in bevarandevärdet hos älvsträckor som man kan undvika att bygga ut liksom de ökade sysselsättningseffekter som fås av effektiviseringar och minikraftverk jämfört med kraftverk i outbyggda älvsträckor. Vpk motsätter sig förslaget att investeringsfonden normalt skall få utnyttjas för nyeller reinvesteringar i vattenkraft t.o.m. år 1990. Vi accepterar dock att investeringsfonden får användas för reinvesteringsprojekt där kostnaden överstiger 3 kr./nyvunnen kWh. Vpk motsätter sig också förslaget att frånta riksdagen inflytande över Vattenfalls investeringar i vattenkraftverk mellan 1,5 och 8 MW. Om man inte önskar en helt marknadsstyrd utveckling på energiområdet — innebärande att man vet mycket litet om var man hamnar — är det nödvändigt att använda vissa styrmedel. Så görs ju redan exempelvis för att reducera oljeanvändningen. En så omfattande omställning som utmönstringen av kärnkraften innebär fordrar med säkerhet vissa ytterligare styrmedel, om det skall finnas garantier för att vi verkligen styr mot målet. Styrmedel kan vara av de mest skilda slag: information, priser, skatter, avgifter, planering, subventioner, lagar osv. Vattenkraftsberedningens förslag utgör alltjämt utgångspunkten för vpk:s motionsförslag om fortsatt vattenkraftsutbyggnad under minst den närmaste tioårsperioden. Dessutom aktualiserar vi förslag som finns upptagna i Göran Bryntses särskilda yttrande i beredningens betänkande, med någon smärre förändring. Konkret innebär detta att vi ansluter oss till de objekt som ingår i vattenkraftsberedningens plan i klass 0, vilket beräknas ge 737 GWh, och i klass A, utom Härjeåsjön och Smedjemorasjön samt Van, som svarar mot 413 GWh. Vi föreslår dessutom ett antal projekt i klass 0 som gäller ytterligare omoch tillbyggnader med tillsammans 639 GWh. Vidare ett antal s.k. vardagsrationaliseringar, tidigare aktualiserade av Svenska kraftverksföreningen, på tillsammans 250 GWh. Vpk aktualiserar också ett antal relativt okontroversiella nybyggnader i klass A på tillsammans 131 GWh. Vpk tar i sitt förslag upp även några i viss mån kontroversiella älvsträckor, klass B, på tillsammans 326 GWh samt ett tillskott av minikraftverk med 500 GWh. Totalt redovisas i planförslaget 2 996 GWh, dvs. avrundat 3,0 TWh. Samtliga objekt finns förtecknade i vpk:s partimotion nr 2826, och i bostadsutskottets betänkande finns de redovisade i utskottstext och reservationer. Grundvalen för den framtida elförsörjningen är, liksom tidigare, vattenkraften. Det tidigare uttalade målet om 66 TWh kan uppnås genom de förslag som tas upp i vpk:s motion. De i 1977 års beslut rörande fysiska riksplanen undantagna, hittills outbyggda, fyra huvudälvarna måste också i framtiden fredas från exploatering. Samma gäller de i beslutet och senare beslut innefattade älvsträckor som också har stort bevarandevärde. Vi föreslår i vår motion att ytterligare åtta av de mest skyddsvärda älvsträckorna skall undantas enligt den fysiska riksplanen. Det gäller: Vojmån i Ångermanälven, nedre Ammerån, nedre Långan och Hårkan i Indalsälven, Haverö, Sölvbacka och Hamre i Ljusnan och Strängsforsen i Klarälven. En rad projekt som ingår i den av regeringen framlagda vattenkraftsplanen och som inte finns med i vpk:s alternativa plan föreslår vi skall utgå. Det gäller följande: Herr talman! Under allmänna motionstiden i år har vpk-ledamöter väckt olika motioner med anknytning till vattenkraftsutbyggnaden. I motion 1057 föreslås att Ammeråns överledning till Gesunden i Indalsälven inte skall komma till utförande. Förslaget om sådan överledning, som nu finns upptaget i regeringens utbyggnadsplan, är det förslag som näst Långans utbyggnad har väckt det starkaste motståndet. I vattenkraftsberedningens betänkande anförs i de s.k. älvvisa kommentarerna som en förutsättning för utbyggnad ”att inga andra alternativ, dvs. utan överledningen, finns för att få till stånd omoch tillbyggnader av stationerna Krångede-Stadsforsen”. Förutsättningarna har sedan genom en förändring av ägarintressena radikalt förändrats så att man kan genomföra effektiviseringar i berörda kraftverk på sträckan Krångede-Stadsforsen i Indalsälven utan att behöva överleda Ammerån. I motion 1983/84:1040 föreslogs åtgärder i syfte att föra Edeforsens kraftverk i Mellanljusnan till statens vattenfallsverk från AB Hälsingekraft. En sådan åtgärd och en effektivisering av Edeforsen stämmer med de löften som linje 2 :gav inför folkomröstningen om kärnkraften, nämligen att samhället skall ha ett huvudansvar för elproduktionen och att tillkommande kraftproduktion skall ägas av stat eller kommun. Ett överförande av Edeforsens kraftverk i samhällets ägo skulle också ge större förutsättningar för att undvika kontroversiella omoch utbyggnader. I motion 1983/84:723 föreslås att Strängsforsen i Klarälven skall undantas från utbyggnad. De åtta kraftverk som finns i Klarälven skulle genom en ombyggnad och effektiviseringar tillsammans kunna ge mera tillskott av el än vad en utbyggnad av Strängsforsen skulle ge. Även här finns som i så många andra fall en mycket stark opinion mot utbyggnad. Bertil Måbrink och Jörn Svensson har i en näringspolitisk motion, 2478, gällande Gävleborgs län aktualiserat frågan om effektivisering och modernisering av ett antal större och mindre vattenkraftverk i länet som skulle innebära ett ökat elproduktionstillskott och nya jobb. Några av mina partikamrater kommer senare i olika inlägg att kommentera en del av vpk:s motionsförslag. Jag har tidigare i mitt anförande berört frågan om samhällsinflytande och styrmedel som nödvändiga inslag i energipolitiken. Det är nödvändigt att etablera en samhällelig energipolitik där hushållningen med energi är ett huvudelement och där frågan om nya elproduktionsanläggningar generellt sett aktualiseras först när alla hushållningsresurser är uttömda. I en samhällelig energipolitik, med utgångspunkt i bl.a. miljökrav som medför starka restriktioner då det gäller vad som skall ersätta kärnkraft, är varje onödig eller onödigt hög energianvändning en negativ faktor. Elkraft är en universalenergi som kan användas för många skilda ändamål, vilket energiministern i sitt anförande var inne på. Den är nödvändig för att driva motorer, maskiner och redskap av olika slag, den är nödvändig inom elektrotekniken, den behövs inom vårt elektrifierade trafikväsen och för belysningen. Däremot är det inte nödvändigt, och med hänsyn till kärnkraftsavvecklingen inte önskvärt, att låsa väldiga mängder elkraft i uppvärmning av bostäder och lokaler. Under den aktuella avvecklingsperioden fram till år 2010, dvs. om 20-25 år, kommer i stort sett alla eldrivna maskiner och apparater att bytas ut. Alla kvarvarande hushållsapparater — spisar, kylar, frysar, tvättmaskiner, osv. — kommer att bytas ut successivt och har om 25 år ersatts av helt andra. Om man då systematiskt installerar maskiner som är elsnåla multiplicerar man en hushållningseffekt som sammanlagt blir mycket omfattande. På samma sätt sker inom industrin — nya energisnåla processer introduceras och strukturella förändringar i riktning mot mindre energitung industri genomförs. Sådana förändringar, liksom förändringar inom övrigsektorn i samma riktning, gör att förutsättningarna för att nedbringa elanvändningen bör vara goda. Att utforma elsystemet utan kärnkraft handlar sålunda inte om att producera el för industri, handel, service eller hushåll. Alla dessa elspecifika ändamål kan tillgodoses med vattenkraft och mottryckskraft. Att ersätta kärnkraften handlar då främst om att välja uppvärmningsform för byggnader. Det innebär samtidigt att av ytterligare nyinvesteringar i elproduktion —i första hand för att tillgodose uppvärmningsändamål med utnyttjande av t.ex. kondensanläggningar — bara ca 35-40 96 av det använda bränslets energiinnehåll kan vidarebefordras i form av el och faktiskt komma till användning i uppvärmning. Jag har, herr talman, uppehållit mig vid detta också med den utgångspunkten att det är viktigt att se sammanhangen och inte bara tala om vattenkraften och vattenkraftsutbyggnaden utan att göra dessa kopplingar. En betydande minoritet i bostadsutskottet anser inte att den plan som socialdemokraterna och moderaterna har antagit är acceptabel eller nödvändig för vårt kommande behov av elenergi. Planen är inte heller acceptabel då det gäller de bevarandevärden som majoriteten så dåligt slår vakt om. Tre partier — centerpartiet, folkpartiet och vpk — står fast kring vattenkraftsberedningens breda politiska kompromiss. De avvikelser som görs från regeringsförslaget — det gäller Långan, Haverö och Hylströmmen — är bra, men detta är närmast föranlett av starka lokala opinioner och av att en majoritet genom motioner eller på annat sätt klargjort att man inte går med på dessa projekt. Utskottsmajoriteten talar om handlingsfrihet och om största möjliga hänsyn till miljöaspekter, medan man i själva verket nästan helt struntat i de berörda människornas i älvdalarna handlingsfrihet och i omistliga miljövärden. Vad man nästan uteslutande tillgodoser är kraftindustrins handlingsfrihet och ekonomiska vinstintressen. Hundratusentals människor får nu fortsätta att leva under hotet om fortsatta utbyggnader och får inte det lugn och den ro som ett förslag om en mera begränsad utbyggnad under den närmaste tioårsperioden skulle ha gett. Jag yrkar bifall till de reservationer som är fogade till bostadsutskottets betänkande nr 30, där mitt namn återfinns. Till sist ett par kommentarer till det som Birgitta Dahl sade i sitt anförande. Hon sade att man inte kört över vare sig vattenkraftsberedningen eller övriga partier. Det här är egentligen en fråga om ordval. Ett faktum är att regeringen har gått betydligt längre än vad det funnits en bred politisk enighet om. Birgitta Dahl sade vidare att förutsättningen för att vi skall lyckas när det gäller energipolitiken är att de partier som stod bakom linje 2 och 3 i folkomröstningen ställer upp. Det är riktigt, men glöm då inte bort, Birgitta Dahl, att ta hänsyn till de övriga tre partier som stod bakom linje 2 och 3, dvs. folkpartiet, centern och vänsterpartiet kommunisterna. 3,8 TWh ger större utrymme, sade Birgitta Dahl, för att ta hänsyn till olika intressen vid prövning av utbyggnad. Jag kan, herr talman, inte låta bli att göra den reflexionen att det naturligtvis är mycket bra att nästa år — 1985, då det är valår — ha en så stor marginal som möjligt. Det ökar naturligtvis möjligheterna för Birgitta Dahl och övriga inom regeringspartiet att resa runt i landet, tillfredsställa olika lokala opinioner och intressen och säga: Se här, så här generösa är vi från regeringens sida. Det här skall vi ändra på. Det här lovar vi att klara. Det är inte utsagt, men jag tror att det nog ligger en del i att det är detta man har tänkt på när man eftersträvar en så stor och bred marginal i ett läge där det inte finns något verkligt behov av en sådan marginal.

Herr talman! Att föreslå projekt som skall ingå i en plan för vattenkraftens fortsatta utbyggnad är en av de svåraste uppgifter man kan få sig förelagd. Dels därför att så många människor engagerar sig så starkt för bevarandet av älven i hembygden, dels också därför att detta är ett område där man måste känna sig övertygande säker innan beslut fattas. Varje utbyggnad av en älv är i naturens egen mening oåterkallelig. För att så här inledningsvis återge några intryck av propositionen, så är utbyggnaden av vattenkraften ett av de lämpligaste områdena för en bred politisk samling. Det kunde vi också uppnå i vattenkraftsberedningen. Under stor enighet kunde vattenkraftsberedningen föreslå en plan omfattande ca 3,1 TWh och siktande på en effektiv utbyggnad av ca 2,5 TWh. Vi höll oss då till projekt utanför den fysiska riksplaneringen. Vattenkraftsberedningen bedömde i sitt planförslag en produktionskostnad på högst 3 kr. per kWh som acceptabel. Enigheten från vattenkraftsberedningen har i någon mån luckrats upp under den tid det har tagit att baxa ärendet hit. Men i själva verket bygger regeringens proposition i allt väsentligt på vattenkraftsberedningens planförslag. Kerstin Ekmans påstående att regeringen har kastat vattenkraftsbered ningens förslag i papperskorgen är alltför fantasifullt för att tas på allvar. I motsats till centern och vpk har folkpartiet nu inte lämnat några konkreta bidrag till lösningen av energifrågorna på sikt. Kerstin Ekmans påstående att regeringens förslag är ett slag i ansiktet på naturvårdsintressena innebär att hon inte har tagit någon som helst del av eller intryck av de starka miljökrav som ställs upp i regeringens proposition. Jag skulle gärna vilja säga till Kerstin Ekman att jag inte är säker på att denna debatteknik ens har någon framgång ute bland alla dem som är verksamma i arbetet för att bevara sina älvar. En liten påminnelse kan vara på sin plats. Älvräddarnas organisation uttalade sig på ett sätt som bara kan uppfattas som positivt när bostadsutskottets betänkande blev känt. När det gäller planens omfattning och i fråga om valet av enstaka projekt görs det i propositionen avvikelser gentemot vattenkraftsberedningen. Förslaget att nedre Långan skulle tas med i planen har av utskottet ersatts med Hårkan. Vidare har Haverö undantagits i utskottets betänkande. Hylströmmen och Hylsjöns reglering föreslås inte nu ingå i planen. Också i fråga om Ammeråns överledning förordar utskottet ytterligare överväganden. Jag vågar därför påståendet att det på de flesta väsentliga områdena råder en bred enighet också inom bostadsutskottet. Detta kan möjligen motsägas av antalet reservationer. Till betänkandet har nämligen fogats 23 reservationer och 5 särskilda yttranden. Några av de invändningar som reservanterna riktar mot utskottets betänkande är annars frågor som man tidigare kunnat enas om i vattenkraftsberedningen. Jag tvekar inte heller att säga att som bostadsutskottets betänkande har utformats har det nästan på varje punkt en anslående likhet med den plan som togs fram av vattenkraftsberedningen. Jag förstår därför inte Tore Claesons inlägg, där han flera gånger upprepade att förslaget skapar osäkerhet och oro ute i bygderna. Om vi som sysslar med dessa frågor hjälps åt att ge debatten litet mera sans och måtta skulle det också öka trovärdigheten för de politiska partiernas agerande. Låt mig något beröra några reservationer där centern, folkpartiet och vpk har enats. Det är planens omfattning som främst har kritiserats. I regeringens förslag finns en bredare marginal än vad vattenkraftsberedningen kom fram till. Det föreslås att planen skall omfatta ca 3,8 TWh/år — ca 3 TWh tas upp i den plan med namngivna projekt som presenteras i proposition 160 och återstoden i en proposition som senare skall föreläggas riksdagen. Kjell Mattsson använde det gamla knepet att begära förhandsbesked om vilka älvar som skulle ingå i den aviserade propositionen. Jag tror att både Kjell Mattsson och vi andra lugnt kan invänta det förslag som regeringen efter vanlig beredning kommer att förelägga riksdagen. Även i vattenkraftsberedningen ägnade vi stor uppmärksamhet åt planens omfattning. Meningarna blev ordentligt delade under remissbehandlingen av vattenkraftsberedningens förslag. Många remissinstanser anförde att omfattningen enligt VKB:s förslag med 3,1 TWh inte var tillräcklig för att uppnå det eftersträvade produktionstillskottet. När majoriteten i utskottet ställt sig bakom regeringens förslag också i fråga om omfattningen, är det ett understrykande av att ett utbyggnadsprogram som garanterar ett produktionstillskott på minst 2,5 TWh/år måste utformas. Det verkar som om reservanterna — jag tänker här på reservation 2 — misstänker att regeringen, efter det att vattendomstolen sagt sitt, avser att i rasande takt bygga ut de svenska älvarna. Jag kan inte tänka mig att någon regering — inte ens en borgerlig trepartiregering, om en sådan någonsin uppstår igen — på pin kiv skulle sätta i gång en utbyggnad av älvsträckor som inte oundgängligen behövs för att uppnå det eftertraktade produktionstillskottet. Många projektmodifieringar blir nödvändiga. Projekten skall underkastas vattendomstolens prövning. När regeringen har att pröva utbyggnadsprojekt har man med den föreslagna omfattningen långt större möjligheter att ställa hårda miljökrav. Som utskottet påpekar har ändringar i prövningssystemet enligt vattenlagstiftningen inte föreslagits i den nu behandlade propositionen. Däremot kan vattendomstolarnas och regeringens prövning innebära större projektmodifieringar än tidigare i de fall prövningen avser kontroversiella projekt, där miljösynpunkterna väger särskilt tungt. Men, som sagt, denna prövning skall göras enligt den prövningsplan som riksdagen fattat beslut om och som manifesteras i den gällande vattenlagen. Det förekommer i propositionen en skrivning om att planen bör ges en omfattning som kan leda till ett tillskott på 3,5 TWh/år. Jag medger att det är en formulering som kan leda fel. Det har den också gjort för reservanternas del.

I ett sådant fall skulle marginalen endast uppgå till 0,3 TWh/år. Det hela motsäger sig självt, men där får propositionens oklarhet ta sin del av ansvaret för missförståndet. När vi nu har klarat ut detta, är det bra om reservanterna själva kan förklara följande: Hur kan ni gå emot en ytterligare plan för utbyggnad, när ni har dragit ner omfattningen enligt regeringens proposition? Marginalen har ju krympt i ert förslag. I reservationen vill ni ta bort flera projekt. Visserligen fyller ni på, litet här och litet där, men ni befinner er ett bra stycke ifrån den nivå som det uppnåddes enighet om i vattenkraftsberedningen. Ni har med andra ord inga som helst garantier för att det går att nå upp till 2,5 TWh/år, som ju ändå är en viktig del av vår eftertraktade produktionsvolym. Jag vill gärna fästa uppmärksamheten på följande. De projekt som nu föreslås ingå i en plan har samtliga — utom i ett fall — det gemensamt att de ligger utanför den fysiska riksplaneringen. Det finns redan en procedur utarbetad utan riksdagens hörande. Eftersom riksdagen har bett regeringen om en plan för fortsatt utbyggnad av vattenkraften är det självklart att riksdagen skall uttala sig. Ingenting har inträffat som kastar om prövningssystemet. Som det framhålls i propositionen — och som det finns anledning att stryka under — finns det ingen säkerhet för utbyggnad av de i planen intagna projekten. Ytterligare projekt som inte finns med i planen kan tillkomma. Det finns nämligen en rad projektförslag i motioner — och i flera reservationer — som utskottet anser att regeringen skall titta på. Det är orsaken till att utskottet avstyrker bifall till dessa ytterligare, motionsvägen framförda projektförslag. Därmed yrkar jag också avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Att gå in på enstaka projekt kan i något fall vara nödvändigt. Jag tänker säga några ord om Jämtland. Propositionen föreslog en utbyggnad av nedre Långan. Som frågan utvecklades i utskottet utbyttes Långan mot Hårkan. Det hela har sin bakgrund i att utskottets majoritet, som ju biträtt regeringens plan när det gäller omfattningen, i den nu aktuella planen ville hålla sig nära de drygt 3 TWh/år som regeringen föreslagit i propositionen. Och Hårkan fanns dessutom med i vattenkraftsberedningens förslag. I detta sammanhang finns det reservationsvis framförda krav på att de undantagna älvarna skall lagregleras. Jag vill då bara påminna om att det till hösten i samband med naturresurslagen kommer att framläggas förslag om bl.a. älvarna och att det då blir tillfälle för riksdagen att ta ställning till denna lagreglering. Vad sedan gäller Ammerån delar sig också utskottsmajoriteten med reservanterna från centerpartiet, folkpartiet och vpk. Jag skall gärna medge att frågan om Ammeråns överledning inte varit bekymmersfri under utskottsbehandlingen. Utskottets majoritet kom fram till ett tillstyrkande av propositionen av följande skäl: Dels talar starka skäl för att överledningen bör tas med i planen för att omoch tillbyggnaderna skall komma till stånd, dels har Ragunda kommun begärt en särskild utredning för att få vissa frågor klarlagda. Det gäller hur Ragunda kommun skall kunna tillföras ekonomisk ersättning utöver den som kan bli följden av vattenlagen. Ytterligare skäl för tillstyrkande av propositionen är att riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen avseende Ammerån inte skall ändras. Det innebär i sin tur att någon vidare utbyggnad av Ammerån inte kommer att ske. Sysselsättningen skall fördelas så som föreslås i propositionen, dvs. utsträckas under en period av ungefär sex år. Vidare skall vissa åtgärder för fiskets bevarande klarläggas. En absolut förutsättning för överledningen är att de planerade omoch tillbyggnaderna verkligen kommer att utföras. Det är närmast garantier som utskottet efterlyser i det sammanhanget. Det är, herr talman, en ovanligt bestämd skrivning av utskottet, som inte nöjer sig med bara en deklaration. Utskottet anser att riksdagen skall ha en redovisning för hur de här frågorna har hanterats, vart förhandlingarna har lett och hur Ragunda kommuns intressen har tillgodosetts. Det kan ju inte vara riktigt att privata intressenter nedåt Ammerån genom omoch tillbyggnader — och helt beroende på överledningen — håvar hem oförtjänta vinster, medan kommunen, som i nuläget, endast får en mindre del av kakan. Det vill till att de privata kraftföretagen verkligen delar med sig. Detta anser utskottets majoritet att man skall ge regeringen till känna. Bland mångfalden motioner och krav i reservationerna finns det många uppslag till fortsatta utbyggnader i vattendrag som inte medtagits i planen. Utskottet anser att regeringen får pröva deras värde. Det är en uppgift som inte ligger särskilt väl till för riksdagen. Utskottet yrkar därför nu avslag på projekt som ligger utanför regeringens proposition. De flesta projekten har som gemensam nämnare en varierande grad av politisk och miljömässig känslighet. Det är för att tillgodose det av riksdagen fastställda målet för vattenkraftens roll i landets energiförsörjning som planen tagits fram. Vi förstår dem som vill bevara älvarna, och det skall gärna medges att den som så vill kan läsa in en viss ömsinthet i våra avslagsyrkanden. Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkande nr 30 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall gärna vitsorda att under bostadsutskottets behandling av proposition 160 har det mellan partierna funnits en väldigt öppen attityd i syfte att så långt som möjligt försöka bibehålla enigheten i de här frågorna. Därför har exempelvis — som Oskar Lindkvist också underströk — egentligen ingenting ändrats i prövningssystemet. Vi har också försökt spara vissa älvar, som man ansett att det är nödvändigt att ta undan från utbyggnad. Men det rullades en ordentlig kullersten i vägen för den här diskussionen, och det var propositionens skrivningar om att utbyggnaden skulle möjliggöra ett tillskott på 3,5 TWh. Oskar Lindkvist har nu försökt förklara att det där var en olycklig eller slarvig formulering. Men det fanns naturligtvis en tanke bakom, nämligen att man skulle uppnå en total produktion genom vattenkraften på 66 TWh. Jag har i mitt inledningsanförande klartgjort att riksdagen faktiskt inte kan besluta att det skall vara ett tillskott på 2,5 TWh eller att det skall vara exakt 66 TWh. Resultatet måste bli sådant det blir på grundval av den prövning som görs, såvida man inte tar ytterligare ett steg och endera ändrar skyddet för vissa älvsträckor eller ändrar regeringens möjligheter att ge dispens. Att jag tycker det är viktigt att man understryker detta beror bl.a. på att det i propositionen står att hos regeringen ligger ett antal ärenden för avgörande. Sedan säger energiministern följande: När riksdagen har tagit ställning till den av mig föreslagna planen förordar jag att riksdagen fattar beslut som omfattar samtliga dessa ärenden. Jag för min del hävdar att regeringen inte behöver avvakta riksdagens beslut i det här fallet. Regeringen får inte hänvisa till riksdagens behandling av förteckningen i fråga som skäl för att tänja på dispensbestämmelserna. Jag upprepar att det är mycket viktigt att detta blir fastslaget. När det gäller Ammeråns överledning försökte vi komma fram till enighet. Jag kan bara konstatera att vad bostadsutskottets majoritet nu har begärt är ändrade villkor för tillståndet att bygga Ammeråns överledning. Vi tyckte att det var mycket viktiga skäl som framfördes från kommunernas sida vid uppvaktningar och från länsstyrelsen, att turismen i dag är en mycket väsentlig näringsgren i Jämtlands län. Denna näringsgren ställer då vissa krav för att den skall kunna utvecklas ytterligare. Dessa går ut på att gör man reklam för Jämtlands fiskevatten måste det ju finnas några fiskevatten kvar. Med hänsyn till utbyggnaden av turismen är det därför mycket väsentligt att det görs en översyn av samtliga projekt — alltså Ammerån, Hårkan och Hamre.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att det är överord från folkpartiet och mig. Nej, det är det inte. Oskar Lindkvist hänvisar till reaktionerna när bostadsutskottets betänkande blev känt, till vad älvräddarna och miljövännerna sade då. Ja, men hur var det när regeringens förslag blev känt, Oskar Lindkvist? Det är väl inte bara vi i folkpartiet som har fått ta del av den indignation som man kände då? Har man glömt de reaktionerna har man bra kort minne, Oskar Lindkvist. Personer som deltagit i vattenkraftsberedningens arbete blev bestörta, och det kom manifestationer från älvräddarna, från människor kring de hotade älvsträckorna och också från människor runt om i vårt land. Jag vill påminna om två väsentliga avvikelser från vattenkraftsberedningens förslag. Den ena avvikelsen gäller planens omfattning. Vattenkraftsberedningen kom väl inte med sitt förslag till omfattning bara på lek — det var väl ett underbyggt förslag? Det borde Oskar Lindkvist känna till. Bara en av ledamöterna i vattenkraftsberedningen hade en annan åsikt och behövde inte vara upprörd när regeringen lade fram sitt förslag, och det var moderaten. Kallar Oskar Lindkvist detta bred politisk enighet? Oskar Lindkvist vill att vi skall känna tillförsikt inför framtiden. Det tycker jaginte att man kan göra när regeringen har betett sig som den gjort. Planens omfattning kommer riksdagen troligen att besluta om på ett sätt som vi tycker är felaktigt. Skall vi också i fortsättningen behöva vänta på bostadsutskottets ställningstaganden? Det tycker vi är ett dåligt sätt att fatta beslut på. Den andra avvikelse som jag vill påminna om gäller de älvsträckor som föreslås av regeringen — det förslaget ligger väl också utanför vad vi hade tänkt oss.

Herr talman! Oskar Lindkvist sade att han inte förstod den oro som jag påstod att detta förslag skapade i älvdalarna, bland befolkningen där. Den oron är betingad av planens omfattning, framför allt beträffande planens andra del, med ett tillskott på ytterligare ca 0,9 TWh.

Och det blir naturligtvis inte bättre när det klart sägs ut och majoriteten ger sin anslutning till att man skall återkomma med ett förslag som omfattar ytterligare 0,9 TWh, vilket innebär att en rad av de mest kontroversiella objekten måste föreslås för utbyggnad. Då är det väl inte konstigt om man känner oro och ger uttryck för det? Oskar Lindkvist säger, med adress till oss som står bakom reservation 2, att vi inte har kommit med tillräckliga förslag för att uppnå dessa 2,5 TWh. Jo, det är just vad vi har gjort. Jag bestrider bestämt Oskar Lindkvists påstående. Vi har i vpk:s förslag utförligt redovisat att vi kommer upp till 3,0 TWh, och vi har alltså den marginal på 0,5 TWh som också vattenkraftsberedningen hade. Beträffande Ammeråns överledning: Man borde vända på resonemanget och inte ställa krav som är kopplade till en överledning av Ammerån. Ställ i stället krav kopplade till effektiviseringar och tillbyggnader som kan genomföras utan en överledning. De ändrade ägarförhållandena — jag tänker på Krångede — har utan tvivel underlättat möjligheten att få till stånd sådana effektiviseringar och utbyggnader utan att man behöver göra den överledning som skulle spoliera så mycket.
Herr talman! Tore Claeson vet inte i detta läge hur mycket hans projektförslag är värda i seriös mening. Inget av dessa projektförslag har någonsin förberetts eller varit ute på remissbehandling. Det har inte ens gjorts ekonomiska lönsamhetsbedömningar av projekten. De kommer att falla som käglor i det ögonblick de ställs inför ett lönsamhetskrav. Jag vill påminna om att när vi diskuterade dessa frågor i vattenkraftsberedningen hade vi som utgångspunkt att inte ha en högre produktionskostnad än 3 kr. per kWh. Jag försäkrar Tore Claeson att det kommer att bli ett stort bortfall av projekt i era förslag, som aldrig någonsin kommer att nå ett förverkligande. Men jag skickar förslagen vidare till regeringen, som jag tycker skall titta på vilket värde de har, vilket utskottet också har föreslagit. Men det är ett gott förhandstips att förslagen kommer att vara starkt reducerade när de når verkligheten. Jag vill också säga till Tore Claeson att jag mycket väl förstår oron ute i bygderna. Detta är mycket svåra och känsliga frågor. Det handlar om mycket radikala ingrepp. Vad jag åsyftade var att vi som sysslar med dessa frågor skulle göra de här människorna den allra största tjänsten, om vi framförde förslagen med litet mer sans och måtta och inriktade oss på att förklara orsakerna till att riksdagen står i beredskap att anta en plan för vattenkraftens fortsatta utbyggnad. Så mycket kan vi vara överens om att de politiska partiernas uppgift är att skapa klarhet även i frågor av detta slag. Till Kerstin Ekman vill jag bara säga att vi var eniga i vattenkraftsberedningen. Vi kom fram till det resultat som vi har redovisat, och som även har redovisats i regeringens proposition 160. Visst har vi tagit del av indignationen, det har vi alla gjort. Jag har en utomordentligt stor respekt för den indignation som utlöses när älvarna skall byggas ut. Jag vill bara säga till Kerstin Ekman att man möjligen kan nå en kortsiktig framgång ute i dessa bygder när man far omkring och räknar upp älvar som man inte vill bygga ut. Det är möjligt att man kan nå en kortsiktig framgång. Jag bestrider inte att detta kan vara en kortsiktig strategi. Men på sikt tror jag att människor —- även om de inte delar vår uppfattning — respekterar att vi för en saklig, starkt motiverad debatt i frågor av denna känslighetsgrad. Till Kjell Mattsson vill jag slutligen säga att jag verkligen anstränger mig för att vi skall få behålla den breda enighet som finns mellan partierna i bostadsutskottet när det gäller frågan om vattenkraftens fortsatta utbyggnad. Den är så värdefull att det skall mycket till innan vi överger den i vårt samarbete.
Herr talman! Jag skall ta upp två saker. Den ena är, som jag sade, det avgörande hindret för att vi inte nådde större enighet, nämligen att man ville att planen skulle omfatta 3,8 TWh. I vattenkraftsberedningens betänkande står det alldeles klart utskrivet att om vi stannar för en nivå på 3 TWh, måste vi redan då räkna med ett antal projekt som får svåra konsekvenser ur miljösynpunkt. Vill man då öka den planens omfattning från 3,1 till 3,8 TWh kan vi, efter Oskar Lindkvists klarläggande, konstatera att det måste röra sig om stora och lönsamma projekt. Det är projekt av typen Strängsforsen, Mellanljusnan och Dalälven som i så fall kan komma i fråga, såvida man inte tycker att man skall ta en stor älv. Då har vi ingen anledning —- eftersom vi har intagit den ståndpunkten att 3,0 TWh var ungefär vad man kunde tänkas pröva — att plussa på detta. Detta gäller i all synnerhet som vi inte har möjlighet att få reda på vilka projekt som skall föras upp på förteckningen. De kommer att få betydligt svårare konsekvenser ur miljösynpunkt än de projekt som redan finns förtecknade i dag. Det är här inte fråga om något knep från min sida, utan jag har faktiskt en ärlig strävan att försöka få klarhet i det här. Egentligen är det konstigt att riksdagen måste fatta beslut utan att ha fått den klarhet som Oskar Lindkvist sade skulle vara avgörande för ett beslut. Sedan ett citat från kammardebatten den 21 november 1979 angående Sölvbackaströmmarna: ”Det speglar vår principiella syn på hur man bör gå fram när det gäller utbyggnad av vattenkraft. I de här miljöfrågorna ser jag så liten mening i att för mycket små tillskott av kraft, som ur landets synpunkt icke kan tillföras någon större betydelse, utföra ting som av en lokal opinion upplevs som kränkande och som ovedersägligen innebär betydande ingrepp ur miljösynpunkt. Det är visserligen alltid en stor avvägning, men vi har redovisat hur vi vill göra den avvägningen. Sölvbackaströmmarna kommer förmodligen att följas av liknande ärenden och då kommer vi att inta, såvitt jag kan se, samma ståndpunkt. Låt bli att göra ur kraftsynpunkt relativt betydelselösa ingrepp i miljön, som av en opinion upplevs som kränkande!” Sagt av den nuvarande statsministern Olof Palme i debatten om Sölvbackaströmmarna. Detta borde vara vägledande för vår hantering av dessa frågor i fortsättningen också. Det ansluter sig mer till den synpunkt som vi nu har på bevarandet av vissa av de här älvsträckorna.

Herr talman! Jag tror att Oskar Lindkvist använde uttrycket att vpk:s förslag om olika objekt skulle falla som käglor om de skulle bli föremål för en riktig prövning. Vad jag också uppfattade av Oskar Lindkvists replik var att det avgörande i det här fallet skulle vara att många av objekten upptar en större kostnad än de 3 kr. per kilowattimme som anses vara lönsamt, eller där gränsen för lönsamhet skall ligga som något slags utgångspunkt. Jag vill till detta bara säga att vårt förslag i huvudsak och i allt väsentligt innebär exakt detsamma som vattenkraftsberedningens förslag. Det är vi överens om. De tillskott som vi föreslår och som inte är gemensamma med vattenkraftsberedningens och regeringens förslag i en del fall, det skall erkännas, är dyrare än 3 kr. per kilowattimme när det gäller produktionskostnaderna. Det är mot den bakgrunden som vi skall se vårt förslag och den reservation som finns till betänkandet om att investeringsfonden skall få utnyttjas för att klara sådana här objekt. En del av våra förslag förutsätter precis det som man så vackert talar om i olika sammanhang från socialdemokraternas sida och som man talade om i linje 2 — ökat samhällsinflytande när det gäller energipolitiken. För att uppnå de 3,0 TWh som vi från vpk:s sida också kommit fram till krävs, det skall jag gärna erkänna, en del sådana ingrepp, ett ökat samhällsinflytande och ökade styrmedel.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att våra förslag inte skulle vara möjliga att genomföra. Det är lösa påståenden som Oskar Lindkvist inte kan verifiera i den här kammaren. Det är väl också fråga om vad den nuvarande regeringen anser att vår orörda natur är värd. Att det skulle vara för att vinna kortsiktiga politiska framgångar som vi agerar på det sätt som vi gör får också stå för Oskar Lindkvist själv, om han skulle kunna agera på det sättet. Vårt miljöprogram bygger på vår övertygelse om att de undantagna älvsträckorna måste bevaras. Vi har inte sviktat. Vi har fört fram vårt budskap här i kammaren och i alla sammanhang där vi haft tillfälle att göra det. Vi kommer att fortsätta att göra det. Men när ni talar ute, så talar ni inte bara om miljöpolitik utan blandar in en del andra saker som vi anser inte har med saken att göra — kortsiktiga lösningar på sysselsättningsproblem, kompetens för kraftindustrin, osv. Nej, Oskar Lindkvist! Vi har en allvarlig, ideologiskt grundad övertygelse om att man inte får gå längre än man nu har gjort. Omfattningen av planen är knäckfrågan, och det är på den punkten Oskar Lindkvist och vi från folkpartiet tycker olika; Oskar Lindkvist har gått ifrån vad man sade i vattenkraftsberedningen.
Herr talman! Jag begriper mycket väl att detta är ett område där det skulle vara onaturligt om vi inte på väsentliga punkter hade delade meningar. Det skulle te sig mycket underligt om vi i varje detalj och när det gäller varje älv var hundraprocentigt överens. Jag anklagar inte folkpartiet för att man har en grundad övertygelse. Jag var bara intresserad av att få veta vari övertygelsen bestod. Jag kan instämma i de allmänna talesätten om bevarande av älvar och hänsyn till befolkningen; dem är det lätt att ansluta sig till. Men samtidigt saknar jag hos Kerstin Ekman och folkpartiet en vilja att själv leva upp till de krav man ställer på Sveriges riksdag, att lägga fram ett förslag till plan för en utbyggnad av vattenkraften och således för den framtida elförsörjningen. Det är det jag kritiserar —-inte att ni tycker annorlunda om ett antal älvar. Jag vill helt enkelt att ni skall konkretisera er medverkan i det här politiska arbetet. Till Kjell Mattsson vill jag säga två saker. Jag tror att man med mycket stor sannolikhet kan ta regeringen och statsrådet Dahl på orden när de berättar hur de skall hantera ärenden som gäller en utbyggnad av älvarna. Regeringen kan alltså ha ett rikare mått av stränghet i sin bedömning när den har ett större urval att välja bland. Jag tror alltså att Kjell Mattsson inte skall behöva vara alltför bekymrad. Jag skulle vilja se den regering som anstränger sig för att leta fram kontroversiella projekt, i avsikt att reta upp landets befolkning! Varje sansad regering — och en sådan har vi i Sverige efter det senaste valet — kommer att anstränga sig att lösa de här uppgifterna på ett sätt som inger allmän respekt. Det viktigaste i det här fallet, Kjell Mattsson, är minst 2,5 TWh, vilket jag tycker är ett bra nyckelord för vad vi diskuterar i den här debatten. Sedan sade Kjell Mattsson med ett citat från statsminister Palme att man inte skulle bygga ut de små älvarna utan hålla sig till en stor älv. Jag vet inte om det betyder att centern är öppen för att medverka till att bygga ut en storälv. Annars är det ju så i riksdagen att en majoritet är emot att bygga ut storälvarna, och därför är vi tyvärr tvingade att ge oss in och röra i älvar av det slag vi diskuterar i den här planen. Vi fick bekräftelse av Tore Claeson på att en del av projekten är dyra. Ja, de är direkt olönsamma — det kan vi utan vidare slå fast. Det var det jag ville ha sagt i mitt föregående inlägg.

Herr talman! Under de senaste åren har utbyggnaden av vattenkraften i det närmaste upphört. Härigenom har flera problem uppstått. Tillförseln av viktig elenergi i den omfattning som riksdagen tidigare har angivit har ej kunnat tillgodoses. Vidare har en ökande arbetslöshet bland vattenrallarna uppstått. Fortsätter den låga utbyggnadstakten kommer kunnandet inom de byggande kraftföretagen att allvarligt skadas. Likaså blir det problem för den tillverkande industrin inom kraftsektorn. Så länge vi har kvar objekt för att uppnå det av riksdagen uppsatta målet måste vi slå vakt om kunnandet bland alla de olika yrkesmän som är inblandade i vattenkraftsutbyggandet. Ett annat skäl för att i god tid ha prövningsfärdiga objekt framme är det allmänna önskemålet att få till stånd en kontinuerlig och jämn utbyggnad av vattenkraften. År 1982 begärde riksdagen en plan för fortsatt vattenkraftsutbyggnad. Denna plan har nu regeringen lämnat till riksdagen. Vad gäller planens omfattning har regeringen anslutit sig till den uppfattning som vi moderater tidigare deklarerat. När det gäller enskilda projekt har vi moderater motionsvis framfört vissa ändringsförslag i förhållande till propositionen. Sålunda har vi föreslagit att Långan skulle utgå ur planen, medan däremot Hårkan skulle medtas i enlighet med vattenkraftsberedningens förslag. Utskottet har nu tillstyrkt vår motion i dessa avseenden, varför jag avstår från att närmare kommentera detta. Vidare föreslog vi att Edänge kraftverk i Ljusnan skulle föras in i planen i stället för Hylströmmen. Utskottet har här stannat för den lösningen att dessa frågor får anstå tills regeringen nästa år återkommer med den aviserade andra etappen. Vi har godtagit denna lösning, vilket framgår av det särskilda yttrande som finns med i utskottets betänkande. Dock vill jag framhålla att vi har gjort detta enbart med hänsyn till de klara uttalanden som gjorts i utskottsbetänkandet att frågan om utbyggnad av vattenkraften i Hälsingland verkligen skall behandlas i samband med den andra etappen. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att peka på den svåra arbetsmarknadssituation som råder i nordvästra Hälsingland. En utbyggnad av Edänge kraftverk skulle betyda mycket för arbetsmarknadsläget i t.ex. Ljusdals kommun under en följd av år. Edänge har flera gånger varit snubblande nära att få tillstånd att prövas enligt vattenlagen. I vattenkraftsberedningen har tillåtits en oekonomisk ombyggnad av Edeforsen, som innefattar det nedre vattenfallet av Edänge. På exakt samma plats skall Edänge kraftverk byggas, dock med 5 meter högre dämning. Byggnadsvolymen för enbart Edeforsen, 110 milj.kr., är ca 75 90 av Edänge, 150 milj.kr. Mera populärt uttryckt skulle det vara tillåtet med byggnadsvolymen 75 96 men inte med 100 26. En ombyggnad av en anläggning måste rimligen medföra att den ersättande anläggningen utförs på ett tekniskt och ekonomiskt riktigt sätt. Med hänsyn till den kraftnytta som erhålls i Edänge måste man hävda att det i dag knappast finns något utbyggnadsprojekt, som ger så mycket eltillskott och samtidigt gör så liten skada ur naturvårdssynpunkt som Edängeprojektet. Tvärtom hävdar många att de förbättringar som uppstår vid en dämning uppströms Edänge gott och väl uppväger de få nackdelar projektet medför. Herr talman! När det gäller den framtida beslutsordningen i vattenkraftsfrågorna har utskottet i huvudsak tillgodosett vad vi moderater framfört, varför jag inte närmare behöver kommentera detta. Till sist några ord om reservation nr 20 angående ökat samhällsinflytande över elproduktionsanläggningar. Utskottets moderatoch centerledamöter anser inte att riksdagen skall göra något uttalande till förmån för ökat samhälleligt ägande i dessa avseenden. Tvärtom är det viktigt att betona betydelsen av ett privat ägande som motvikt till det betydande statliga och kommunala inflytande som redan existerar. Herr talman! Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan i

Herr talman! Det var ett allvarligt misstag att socialdemokraterna och moderaterna fick riksdagen att beställa en plan för vattenkraftsutbyggnad. Centern, folkpartiet och vpk var motståndare till det. Jag har inte hört något hållbart argument för att man skulle tvinga på människor vattenkraftsbyggen. Ingen skyddsvärd älvsträcka behöver byggas ut. Det är ett helt meningslöst offerväsen. Vad är det som skulle tvinga oss till det? Det är mycket svårt att förstå varför vi skall binda oss för att nå upp till ett visst antal TWh el per år från vattenkraften. De 66 TWh som har diskuterats här i dag som om det vore riksdagens fastställda målsättning kom ursprungligen som en gissning från en utredning. Mellan 65 och 67 TWh per år trodde den utredningen att man skulle kunna bygga ut vattenkraften till i vårt land utan att förstöra miljön. Den bedömningen kan inte gärna användas som ett skäl till att absolut tvinga en utbyggnad av kontroversiella älvsträckor på människor som inte vill ha den. 66 TWh var en bedömning av hur mycket man trodde att det var möjligt att nå utan att hota miljön. Jag tror också att det är ungefär där man hamnar, och så mycket kanske vi har nått upp till redan nu. SMHI anser att det är ungefär den elproduktionskapaciteten vi har i systemet i dag. Sedan är det en helt annan sak om man utnyttjar den eller inte. Kraftföretagen låter ju ibland vatten strömma förbi turbinerna, dels därför att det inte går att ”släppa förbi värme i kärnkraftverken”, dels därför att de inte vill betala skatt på sin egen elström utan föredrar att köpa ström utifrån. Hela den problemställning som vi tycks vara fixerade vid i dag, att vi måste nå upp till 66 TWh el från vattenkraft per år, är vad jag förstår en börda vi lägger på oss fullständigt i onödan. När det sedan gäller energiprognoserna — den mängd energi som bedöms vara lämplig och nödvändig för oss att använda — är vad jag förstår prognosinstitutet väldigt dåligt utvecklat i vårt land. Prognoserna har hela tiden legat alldeles för högt. I verkligheten har förbrukningen ingalunda nått upp till de stora mängder som man har räknat med i prognoserna. Glädjande nog minskar vår oljeanvändning mycket snabbare än beräknat och ligger redan vid den nivå som man hoppades kunna uppnå 1990, trots att det är högkonjunktur nu. Problemet är nu snarast att det är trångt på energimarknaden för de miljövänliga energislag som hör framtiden till och som riksdagen vill främja, t.ex. skogsavfall. Det är också svårt att riktigt få upp entusiasmen för energihushållning, helt enkelt därför att vi har ett stort överskott på el. Det är alltså fullständigt oförsvarligt att ytterligare öka det överskottet genom kontroversiella vattenkraftsbyggen. I en debattbok som nyligen kom ut och som riksdagens ledamöter har fått säger SCA-chefen Bo Rydin att han fruktar att man nu inte får köpare till SCA:s skogsavfall. Mellanskog, i mina egna hemtrakter, har framsynt nog börjat att ta till vara avfall och göra flis av det men har svårt med avsättningen — flisberget växer. I min grannkommun Mora, där man har gjort framåtsyftande satsningar med dyra investeringar i en pelletsfabrik, har man också svårt med avsättningen. Vårt problem är alltså just nu att det finns ett energiöverskott. Det är trångt på marknaden och ingen energibrist. I det läget skall man alltså tvinga på människor vattenkraftsbyggen som de inte vill ha, ta deras älvar ifrån dem. Energiverket, som gör upp energiprognoserna, säger i den senaste rapporten, som finansdepartementet har begärt om hur man tänker sig energiutvecklingen 1984, att när det gäller elanvändning förutsätter energiverket ”en taxesättning på el som tillåter fullt kapacitetsutnyttjande”. Det betyder med andra ord att den el som produceras kommer att användas. Därmed har man ju inte gjort någon prognos på hur många TWh el per år vi behöver för upprätthållande av sysselsättning och välfärd, som det stod på valsedlarna för linje 1 och linje 2 i folkomröstningen. Det var väl inte kraftbolagens sysselsättning och välfärd vi röstade om. Det finns alltså inga som helst energipolitiska motiv att bygga ut vattenkraften. Energiverket och industridepartementet tar alltför litet hänsyn till möjligheterna att hushålla med energi. Jag kan fortsätta att citera Bo Rydin i den här boken. Han är mycket överraskad över den utveckling som skett på bara några år när det gäller möjligheterna att spara energi. Det räcker att se på vad som hänt inom SCA, säger han och så tillägger han en viktig mening som jag hoppas tas på allvar i både industridepartementet och energiverket: Sparandet är vår viktigaste energikälla. Dessutom tycker Bo Rydin att de statliga pengarna i första hand borde satsas på att minska förbrukningen av energi. Jag kan inte förstå att energiverket och industridepartementet kan låta bli att entusiasmeras av alla möjligheter som hushållningen med energi ger. IVA gav nyligen ut en rapport som visade på möjligheterna för vår exportindustri att sälja energisnåla apparater till andra länder som ju har kolossalt mycket högre elpriser än vi har. Detta är så långt från att gneta och spara som man kan komma. Det är fråga om att vara uppfinningsrik och klok, att använda sådant som annars förfars och sådant som stör miljön. Det är fråga om att få mer nytta av den energi man köper. Det innebär nya produkter och nya system att bygga och exportera. I stället är energiverkets prognoser en lam gissning att bättre konjunkturer ökar energianspråken, men inte så mycket som en ren multiplikation av ökad produktion och tidigare energiåtgång. Man visar mycket litet intresse för att verkligen tränga in i de möjligheter som finns att hushålla. Den kunniga expertis som finns på energianvändningssidan måste bli tongivande i energiprognosarbetet. Det är så vi får handlingsfrihet när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Hur länge skall vi låta dem dominera energipolitiken som vill sälja alltmer energi? Vi har alla möjligheter att inrätta oss med all önskvärd materiell välfärd utan att förstöra naturen. De människor runt om i vårt land som kämpar för detta är värda ett helhjärtat stöd från detta hus. I dag, på FN:s miljödag, manifesterar centerpartiet i hela landet sin vilja att rädda naturen. Vårt industrisamhälle har byggts upp utan helhetsansvar, och vi måste därför förnya vår produktionsapparat. Det kan bli en arbetsam omställning, men vi vill ju arbeta.